Herr talman! Av justitieutskottets betänkande framgår att misshandel som begåtts på enskilt område inte kan åtalas annat än när den som blivit utsatt för misshandeln själv anger brottet till åtal, eller också om åtal anses påkallat från allmän synpunkt. Också när det gäller vissa sexuella brott finns det begränsningar i rätten att väcka åtal. Vidare framgår det av betänkandet att man måste vara myndig för att kunna ange brott mot sin egen person till åtal. Om man är under 18 år är man alltså helt hänvisad till att ens förmyndare vill anmäla om man blivit utsatt för misshandel. Märkligt nog gäller samma regler även om det är förmyndaren själv som har misshandlat barnet. Och hur många vill egentligen ange sig själva? En annan situation, som inte tas upp i betänkandet men där liknande problem kommer upp, är när det visserligen inte är vårdnadshavaren själv som har misshandlat barnet men då vårdnadshavaren ändå inte vågar eller vill göra anmälan. Så kan det vara om en man misshandlar både den kvinna han sammanbor med och hennes barn. Vågar inte kvinnan ange misshandel mot henne själv, så vågar hon väl inte heller ange att barnet misshandlats. Det finns alltså en rad praktiska situationer där det faktiskt är alldeles orealistiskt att räkna med att någon anger barnmisshandel till åtal. Innebörden av det är att samhället alltså inte beivrar barnmisshandel i så att säga ”normala” fall. Och då vill jag också påpeka att det inte är de lindriga, mera ursäktliga fallen som vi talar om nu. De här reglerna gäller vid ”vanlig” misshandel, alltså ett brott som det i allmänhet utdöms fängelsestraff för. Men just när det gäller våldsbrott inom familjen visar det sig att samhället intar en egendomligt tolerant inställning — för det är ju brott inom familjen det mest handlar om när man har begränsningen ”enskilt område”. Har en kvinna blivit slagen av sin man eller sammanboende därhemma, så krävs det av henne att hon besitter både mod och viljestyrka för att samhället skall ställa upp. Man har visst nu börjat inse att det är en tvivelaktig princip. Men när det gäller barn och ungdomar hänger de gamla föreställningarna kvar. En femtonårig flicka som blivit utsatt för misshandel eller sexuella närmanden av t.ex. sin styvfar kan inte anmäla saken själv, om jag förstått utskottet rätt. Ställer inte mamman upp -— och det är väl inte så säkert att hon gör alla gånger — kan faktiskt flickans anmälan inte tas upp av polisen. En förnuftig människa tycker förstås att detta naturligtvis är ett sådant fall där åtal är påkallat från allmän synpunkt, så att man ändå skall ta upp saken. Men så går det inte till i praktiken. Det finns otaliga varianter av skäl som gör att åklagare och polis inte vill ta upp brott mot barn, med hänvisning till att det inte är påkallat från allmän synpunkt. En konstighet när det gäller det här med ”ur allmän synpunkt” är de s.k. sociala hänsyn som skall tas och som utskottet också redovisar i sin recit. Vad är nu det för något, och vad innebär det för ett misshandlat barns del? Jo, först och främst skall man ta hänsyn till barnet, dvs. barnets intresse av att få behålla t.ex. sin styvfar hemma — med den risk som det kan innebära för barnets del — trots att styvfadern enligt vanliga regler borde få ett fängelsestraff. Det är ju i och för sig litet egendomligt, eftersom man aldrig tar hänsyn till sådana faktorer om vårdnadshavaren skulle göra sig skyldig till något annat brott. Förskingrade han en stor summa pengar, skulle man minsann inte se genom fingrarna med åtal, även om han hade aldrig så många barn att ta hand om. F. ö. är det också många gånger cyniskt att säga att det ligger i barnets intresse att misshandeln inte blir beivrad. Man vet att risken för upprepning är mycket stor vid barnmisshandel. Ja, sedan är det ju inte bara barnets intresse som man har för ögonen när det gäller de sociala hänsynen. Här tror jag att åklagarna har kommit in på en mycket olycklig praxis, som i själva verket innebär att man tar stor hänsyn till konsekvenserna för den skyldige själv. Med det allmänna system vi har är det en alldeles galen princip. Sådant får man ta hänsyn till vid straffmätningen. Vid vilka andra brott har åklagaren rätt att underlåta åtal därför att åtal blir obehagligt för gärningsmannen? Nej, det finns inga skäl att ha en särskild lagreglering som direkt säger att man inte är beredd att åtala misshandel av egna barn på samma sätt som man skulle åtala misshandel mot vem som helst. Det innebär ju att samhället accepterar en viss barnmisshandel, trots att brottet är så allvarligt att det i andra fall skulle leda till åtal och t.o.m. till fängelsestraff. Ger man en främmande på gatan ett knytnävsslag, blir det utan tvekan åtal. Där krävs varken angivelse eller allmänna skäl. Men slår man till treåringen där hemma på samma sätt, händer det sannolikt ingenting. För min del ser jag det som mycket viktigt att man från samhällets sida verkligen arbetar på att förändra inställningen — som många människor fortfarande har — att det är ursäktligt och förståeligt att man slår sina egna barn, medan det däremot är fult och förskräckligt att slå någon annan. Vill vi arbeta för det, så är ett första steg att avskaffa den särskilda åtalsbegränsningen för misshandel och liknande brott mot barn, som inte kan göra något själva för att få hjälp i en förtvivlad situation. Vi kan inte ha regler som direkt säger ut att man ibland får misshandla sina barn, åtminstone om det sker hemma. Därför hade jag väntat mig att utskottet skulle ställa upp bakom kravet i min motion på att de här begränsningarna i åtalsrätten skulle avskaffas. Men till min stora förvåning ser jag att man faktiskt inte har gjort detta . Utskottet talar vackert om att man med åtgärder på lagstiftningssidan skall försöka komma till rätta med våld och andra övergrepp som barn utsätts för inom hemmets väggar. Men så säger man plötsligt: ”Det kan emellertid mot bakgrunden av motiven för den gällande ordningen inte uteslutas att det finns skäl som talar emot en sådan vidsträckt åtalsmöjlighet.” Nu undrar jag: Vad är det för skäl? Det borde utskottet verkligen ha talat om. Finns det över huvud taget några sådana skäl, utom att man ogärna vill överge den gamla inställningen att det på något vis är ursäktligt att misshandla just de egna barnen? Jag vill också påpeka att det lösryckta uttalandet av utskottet — det, som jag ser det, alldeles onödiga uttalandet — kommer att stå oemotsagt som riksdagens mening, om man såsom utskottet föreslår inte vidtar någon åtgärd med anledning av min motion. Det borde utskottet ha tänkt på. Nu kommer kanske sexualbrottsutredningen, som skall se över den här frågan, att tro att riksdagen inte vill att barnmisshandel skall ligga under allmänt åtal generellt. Och det är jag inte så säker på att majoriteten av riksdagens ledamöter anser. Jag vill erinra om att riksdagen i stor enighet nyligen infört förbud mot aga. Det beslutet ter sig ju som en ytterligt tom gest, om man samtidigt uttalar sig för att misshandel av egna barn skall bedömas på ett annat och lindrigare sätt än annan misshandel. Herr talman! Jag hade egentligen tänkt yrka på återremiss till utskottet och på att även socialutskottet skulle få möjlighet att yttra sig. Men med hänsyn till arbetsbelastningen i slutet av riksmötet avstår jag från detta yrkande. Jag räknar med att sexualbrottskommittén läser både min motion och mitt anförande och drar de nödvändiga slutsatserna. Utskottet har varit i alltför god tro då det fattat beslutet att inte göra någonting åt saken nu. Men för barnens skull är denna fråga alltför viktig för att man skall se kallsinnigt på den. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Låt mig börja där Göran Karlsson slutade. Göran Karlsson säger att han är förvånad över att utskottet inte har gjort någonting med anledning av hans motion. I själva verket har vi ju talat om att det pågår ett utredningsarbete sedan knappt ett år tillbaka, där man tar upp just de frågor som Göran Karlsson har behandlat. Jag instämmer till stora delar i vad Göran Karlsson sade inledningsvis om den icke tillfredsställande situationen när det gäller nuvarande lagstiftning i brottsbalken som kom till 1964. Justitieministern är av samma mening och har tillkallat en utredning, som fått tilläggsdirektiv för att syssla just med dessa frågor, och det är det vi redovisar i betänkandet. Men vi skulle ha berett ärendet dåligt för ett beslut i denna kammare om vi inte hade påmint om att det när denna lagstiftning kom till 1964 fanns en del motiv för dess utformning. Vi kan av tilläggsdirektiven utläsa att justitieministern numera också är tveksam om bärigheten av de motiven. Vid en noggrannare genomläsning av betänkandet finner nog Göran Karlsson att vi är på samma linje.
Herr talman! Jag kan tyvärr inte instämma med herr Lidgard genom att säga att vi är på samma linje. Jag tycker att utskottet kunde ha varit litet fastare i handläggningen av denna fråga.
Herr talman! Jag skall också ta ett lösryckt citat: ”Mot bakgrund av det anförda anser utskottet i linje med vad motionären begär att åtalsreglerna vid brott mot barns person måste ses över.” Kan vi vara mer än eniga med varandra?

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 19 behandlas en socialdemokratisk motion, där vi begär att politiska och fackliga uppdragstagare skall äga rätt till delpension såsom arbetstagare, och inte, som nu gäller, att en uppdragstagare skall räknas som egenföretagare. fr.o.m. den 1 januari 1980 har försäkringen utvidgats till att avse även egenföretagare och uppdragstagare. I samband med behandlingen av proposition 1978/79:69 om egenföretagares och uppdragstagares rätt till delpension behandlades en motion av Doris Håvik m.fl., där krav ställdes att fackliga och politiska uppdragstagare skulle med anledning av sina uppdrag betraktas såsom arbetstagare. Motionen avslogs av den borgerliga majoriteten i riksdagen med motiveringen att alla uppdragstagare skulle behandlas lika och att därmed ingen särbehandling skulle ske av fackliga och politiska uppdragstagare. Men man förutsatte att riksförsäkringsverket i den fortsatta uppföljningen av frågan skulle särskilt beakta vilka konsekvenser de föreslagna reglerna kunde få för de grupper uppdragstagare som åsyftades i motionen. Samma motivering till avslagsyrkandet har utskottsmajoriteten även i år, dvs. man hänvisar till riksförsäkringsverkets uppföljning. Det är ett i och för sig märkligt uttalande med hänsyn till att riksförsäkringsverket i sitt förslag om delpension åt egenföretagare och uppdragstagare hade anfört att uppdragstagare skulle betraktas som arbetstagare och inte som egenföretagare. Vi är medvetna om svårigheten att fastställa den normala arbetstiden i allmänhet för dessa yrkesutövare, men de svårigheterna föreligger inte när det gäller fackliga och politiska uppdragstagare, ty för dessa är ju tidsåtgången för uppdraget dokumenterad hos arbetsgivaren på samma sätt som övrig arbetstid. Det är enligt vår mening orimligt att facklig och politisk förtroendeman som är ledig med löneavdrag från sitt ordinarie arbete för att utföra uppdrag vid delpensionering skall bedömas enligt reglerna för egenföretagare, vilket bl.a. innebär att han är tvungen att trappa ner sin arbetstid till minst hälften. Nu är det ju oftast så att uppdrag av den här karaktären inte omfattar halva veckoarbetstiden utan endast ett mindre antal timmar. Om vår reservation vinner kammarens gehör, blir dessa uppdragstagare betraktade som arbetstagare och får därmed möjlighet att göra den fingraderade minskning av arbetstiden som är nödvändig för uppdragstagare. Man kan i det här sammanhanget fråga sig vilka det är som är uppdragstagare i denna bemärkelse och vad som menas med det. I de flesta fall är det fråga om människor som har sysslat med facklig eller politisk verksamhet och som när de går i delpension vill fortsätta kanske fem eller tio timmar i veckan med detta. Det har de emellertid ingen möjlighet till med den utformning som lagbestämmelsen nu har. Vi vill därför yrka att kammaren beslutar i enlighet med reservationen, vilket skulle ge dessa fackliga och politiska uppdragstagare möjlighet att trappa ned sin arbetstid och använda den för de viktiga uppdrag som de har skaffat sig en lång erfarenhet av. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Helge Karlsson och alla andra uppmärksamma läsare av socialförsäkringsutskottets betänkande har naturligtvis inhämtat att utskottsmajoriteten på intet sätt har ställt sig kallsinnig till de önskemål som framförts i den socialdemokratiska motionen. Men utskottsmajoriteten har inte funnit att problemet, där det finns, är så enkelt att lösa att man skulle kunna nöja sig med att tillstyrka den socialdemokratiska reservationen. Vi har i utskottet inte bestritt att de regler som i dag gäller kan få otillfredsställande effekter eller att det kan vara fråga om en orättvisa mot vissa grupper, men vi brukar försöka att inte lösa orättviseproblem genom att flytta gränsen mellan de grupper som utsätts för orättvisa, utan i så fall måste vi försöka se till att vi får bort den. Här har pekats ut en eller, om man så vill, två grupper av uppdragstagare som kanske skulle kunna behandlas som arbetstagare. Jag tror emellertid att även motionärerna och reservanterna är medvetna om att det finns andra grupper av uppdragstagare för vilka det skulle vara lika önskvärt och självklart att få den åsyftade möjligheten till delpension på litet förmånligare villkor men för vilka den angivna förutsättningen, att tidsåtgången är lätt att dokumentera, inte gäller. De skulle med reservanternas förslag fortfarande lämnas utanför. Därför har utskottsmajoriteten stannat för att avvakta det bättre material som vi hoppas få och som vi — märk väl! — räknar med att få redan denna höst. Riksförsäkringsverket har nämligen lovat att vara färdigt med sin översyn då, och därefter får vi se om det går att göra någonting. Låt mig nämna något enda exempel på att det faktiskt finns andra grupper uppdragstagare än fackliga och politiska förtroendemän som är i samma situation eller kanske en ännu värre. Det finnst.o.m. riktiga företagare som skulle behöva behandlas som arbetstagare i det här fallet. Jag tänkert.ex. på våra yrkesfiskare med part i båt. De behandlas i alla avseenden — skatteoch avgiftsmässigt — som företagare, och de är det också. Men i verkligheten är deras villkor sådana som om de vore anställda med en mycket hård arbetsgivare, nämligen båten själv. Vi har i många sammanhang försökt få den gruppens intressen bättre tillgodosedda, och det har ofta varit väldigt svårt. Det finns också andra grupper. Vi löser alltså inte de här problemen genom att försöka hyfsa situationen för ett ganska begränsat antal av dem det verkligen gäller. Det är i stället — menar utskottsmajoriteten — bättre att avvakta det underlag som vi ändå har utsikt att få redan om några månader och sedan gemensamt se om vi på någon punkt kan förbättra de här bestämmelserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara erinra Nils Carlshamre om att vi redan i fjol motionerade om detta i samband med den proposition som förelåg då. Vi uppmärksammade där felaktigheten att uppdragstagare behandlades som egenföretagare, och vi var medvetna om konsekvensen av det. Vi är också, herr Carlshamre, medvetna om att vi inte kan nå alla grupper genom vårt förslag, och det har vi sagt i motionen och reservationen. Men det fårinte vara någon anledning till att inte göra någonting. Ingen reform som vi genomför är ju, herr Carlshamre, någon färdig produkt från början, utan man vinner vissa erfarenheter undan för undan. Det gäller ATP, ja, hela pensionssystemet, sjukförsäkringssystemet, semestervillkoren och inte minst det nu aktuella delpensionssystemet. Där fick vi först genomföra reformen för arbetstagare för att vinna vissa erfarenheter och sedan kunna genomföra den också för egenföretagare. Men systemet är inte färdigt ännu utan behöver slipas av ytterligare. Det gäller uppdragstagarna. Och här finns det en avskild grupp av politiska och fackliga uppdragstagare som vi kan genomföra reformen för utan några negativa konsekvenser. Låt oss då vinna erfarenheter genom att utvidga reformen till dessa grupper och sedan bygga vidare.
Herr talman! Vi är kanske mer överens än vad Helge Karlsson tror. Det är att märka att den socialdemokratiska motionen framlades redan när reformen genomfördes och alltså innan vi hade några erfarenheter av den. Det är utskottsmajoriteten som föreslår att vi skall avvakta erfarenheterna av åtminstone något års verksamhet. Och de erfarenheterna får vi dokumenterade i höst. Jag vet för resten inte riktigt vilka grupper man åsyftar. Det finns de som är lätta att avgränsa. Det gäller t.ex. regionala skyddsombud, som har nämnts. Politiska uppdragstagare — det är vi här i riksdagen t.ex. Jag vet inte om det är möjligt med delpension för riksdagsmän. I så fall skulle jag föreslå att en del av oss utnyttjade möjligheten att ta ledigt låt oss säga under den allmänna Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet skall återförvisas till utskottet.

Herr talman! För nästan exakt ett år sedan hade vi en stor debatt om husläkare. Inget i sak har ändrats sedan dess, och därför kan mitt inlägg kortas av. Efter den bakläxa som folkpartiregeringen fick med anledning av sin proposition om genomförande av ett husläkarsystem, har den borgerliga trepartiregeringen nu lyckats ena sig om ett nytt förslag. Även om begreppet husläkarsystem inte lika klart framhävs i den proposition som nu föreligger till behandling, är det en klar kompromiss mellan folkpartiets valparoll i 1976 års val och moderaternas ständiga krav på ökad privatisering av samhällets funktioner. Det är hälsoministern Elisabet Holm som nu står för propositionen. Och trots att hon tidigare betecknat förslaget om husläkare som falsk varubeteckning, anknyter propositionen i allt väsentligt till den gamla folkpartiregeringens riktlinjer för en successiv utbyggnad av ett husläkarsystem som bygger främst på vårdcentralerna. I likhet med sin föregångare innehåller proposition 116 mycket av allmänna synpunkter men litet av konkreta förslag. Det räcker inte med ett allmänt resonemang för en målsättning att ”skapa möjligheter för den vårdsökande att vid en behandling eller utredning som kräver flera besök vid varje tillfälle få träffa samma läkare och även i övrigt samma personer inom vårdlaget” — som det står i propositionen. Kontinuitet i hälsooch sjukvården, som det talas mycket om i propositionen, skapas inte av de s.k. organisatoriska åtgärder som sammanfattningsvis innebär att, i takt med att tillgången på läkare och distriktssköterskor ökar, ett husläkarsystem skall byggas upp. Det är privatpraktiserande läkare som Elisabet Holm nu tänker på. Hon har vid tidigare tillfällen också sagt att det bara är genom dem som man kan få ordentlig kontinuitet i vården. Det är husläkardrömmen som förespeglar en återgång till en historiskt överspelad vårdorganisation. Historiskt sett var husläkaren en person som var förbehållen en mycket liten grupp personer i samhället, och systemet var grundat på ekonomiska överenskommelser. De breda folklagren, arbetarklassen, hade aldrig någon tillgång till husläkare. De hänvisades i stället till överbelastade polikliniker eller provinsialläkarmottagningar. Litet av husläkare var kanske en del äldre distriktsoch provinsialläkare, som under en lång följd av år tjänstgjorde i samma distrikt och skapade en god kontakt med människor i sitt distrikt. Dessa läkare har försvunnit i takt med utvecklingen, genom sjukvårdens utbyggnad och genom allmänt ändrade samhällsförhållanden. Som patienter ställer vi krav på vidareutbildning av läkarna, och läkare har rätt att ställa krav på reglerad arbetstid. Det är en rad andra faktorer också som undanröjt grunden för denna typ av husläkare. Begreppet husläkare är ett ord som allmänt sett väcker positiva associationer, uppblandade med en god portion nostalgi. Det är en dröm bakåt i tiden, med läkaren som hjälper oss med våra allmänna livsproblem, läkaren som både kan plåstra om småsår och uppträda som en allmän socialkurator, läkaren som kan vårda både barn och gamla osv. Han är den snälla personen med viss auktoritet som vi kan vända oss till med olika problem. Jag tror vi måste överge den drömmen och titta på verkligheten. Jag kan hålla med om att specialiseringen när det gäller läkarna har gått för långt på allmänläkarnas bekostnad. Sjukvården dras i dag med ett statusbegrepp som inte har gynnat vården. Vissa specialiteter inom sjukvården har högre status — det visar fördelningen av läkartätheten. Inom vissa vårdområden finns ett stort antal sökande till varje läkartjänst, och många färdiga läkare går hellre kvar på tillfälliga vikariat än söker andra lediga tjänster. Inom exempelvis åldringsvården är läkartätheten lägre än inom vissa andra vårdområden. Arbetet inom åldringsvården ger nämligen ingen status. Ett annat exempel är svårigheten att få läkare till glesbygdsområden, vilket främst drabbat de norra länen. Medan det för några år sedan ansågs självklart att vi ganska kraftigt skulle bygga ut antalet specialistläkare i öppenvården, är den nu förhärskande tanken att vi inte skall ha så många specialistläkare. Man kan t.o.m. tänka sig att omskola specialistläkarna till läkare inom allmänvården. Det ligger en fara i så tvära kast. Det finns och kommer alltid att finnas områden inom sjukvården där kraven på specialkunskaper är viktigare än kravet på kontinuitet. Som exempel kan nämnas de områden som innefattar vård av ögon och barn. Dessutom har inte allmänläkarna i dag den utbildning som erfordras för den gamla husläkarrollen. Tydligen är det de privatpraktiserande läkarna som skall lösa problemet med bristen på kontinuitet i sjukvården. Men privatläkarna har en stor benägenhet att lokalisera sig till de delar och regioner där läkartätheten redan är hög. Av propositionen framgår att privatläkarna är koncentrerade till storstadsområdena, där de 1977 tog emot mellan 21,3 och 35,5 26 av det totala antalet besök i öppen vård. Privata läkarhus finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Där finns alltså möjligheter till ett fritt läkarval och kontinuitet. Där kan människor med en tillräckligt tjock plånbok köpa sig förbi sjukhusköerna. På Sophiahemmet i Stockholm är taxan mellan 600 och 1 200 kr. i timmen. Patienten gör själv upp med läkaren om hans arvode — det lägger sig inte sjukhemmet i. Arvodet betecknas som en privataffär mellan läkaren och patienten. Vänsterpartiet kommunisterna är emot varje form av privatisering av sjukvården. All sjukvård skall vara offentlig, och all öppenvård skall underställas samma huvudman, nämligen landstinget. Vi ser detta som en förutsättning för ett rationellt resursutnyttjande och ett system som möjliggör för varje medborgare att snabbt få den vård vederbörande behöver. Förekomsten av en privat sektor med bl.a. privata läkarhus står inte i överensstämmelse med denna uppfattning. Vpk kan inte acceptera att läkare är verksamma som fria företagare med samma motiv som övrig företagsamhet — profitsyftet — och att denna verksamhet skall betalas av dem som drabbas av sjukdom och har olika vårdbehov. Vi kan inte godta vare sig propositionen eller utskottets skrivning i betänkandet i denna fråga. Utskottet skriver: ”Privatläkarvården utgör ett värdefullt komplement till den offentliga hälsooch sjukvården. Såsom framhålls i propositionen är det önskvärt att samarbetet mellan privatpraktikerna och den offentliga vården utvecklas. Utskottet har inte något att erinra mot de i propositionen framförda synpunkterna på hur detta kan ske. Utskottet vill dock särskilt understryka betydelsen av att privatpraktikerna medverkar i den offentliga vårdens jourverksamhet på sätt som förutskickas i propositionen.” Jag har redan förklarat varför vi är emot privat sjukvård. Vi anser det också vara fel, om man tror att höjda avgifter och privata initiativ leder till en bättre hushållning med de samlade resurserna. Självfallet är vpk anhängare av kontinuitet i hela sjukvårdssektorn, men vi har svårt att tro att genomförandet av propositionens förslag skulle lösa den frågan. Vi anser att kontinuiteten inte kan ses fristående från hela sjukvårdens allmänna inriktning och uppbyggnad. Vi har i en rad punkter i motion 1934 angett vissa riktlinjer, och dessa behöver inte upprepas. En viktig del är utbildningen. En adekvat utbildning åt olika personalgrupper, så att de direkt kan delta i arbetet och mer självständigt sköta patientkontakterna, är nödvändig. Den hierarkiska strukturen inom sjukvården måste brytas ned. Sjukvård är inte bara beroende av läkare — det uppdagades ju i samband med konflikten nyligen. Den sociala delen måste in i den direkta sjukvården. Slutligen, herr talman, anser vi att all hälsooch sjukvård skall vara avgiftsfri. Vårdavgifterna svarar i dag för en relativt blygsam del av sjukvårdens intäkter och skulle utan större olägenhet kunna tas över av försäkringskassan. Detta skulle minska de administrativa kostnaderna, och mer personal skulle frigöras för direkta vårduppgifter. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 1934.

Herr talman! I folkpartiet fäster vi stor vikt vid regeringsförklaringens ord att reformverksamheten inom hälsooch sjukvården skall inriktas på förebyggande insatser, på utbyggnad av öppenvården och hemsjukvården samt på införande av ett system med husläkare och mindre vårdenheter. Mot bakgrund av riksdagens behandling av folkpartiregeringens och sjukvårdsministern Hedda Lindahls proposition om husläkarsystemet förra våren var det ett krav från folkpartiet vid regeringsförhandlingarna. Vi ser det som en framgång att regeringen som en följd av regeringsförklaringen har lagt fram en proposition med förslag till åtgärder som syftar till att införa ett husläkarsystem och att nu ett enigt socialutskott har ställt sig bakom propositionen. Bakgrunden till vårt krav är att viktiga delar av svensk sjukvård inte fungerar bra. Tekniskt och vetenskapligt har vi hög standard i den svenska sjukvården. Vi satsar stora resurser. Vi har internationellt sett en mycket hög läkartäthet. Därför kan man säga att Sverige antagligen är den bästa platsen på jorden — eller i varje fall en av de bästa — om man skall bli allvarligt sjuk. Då tror jag inte att det finns många andra länder där man kan få en bättre vård. Men vi har stora problem. De yttrar sig i vardagens sjukvård. De visar sig genom att omvårdnaden inte fungerar. Författaren P.C. Jersild skriver i inledningen till sin uppmärksammade bok Babels hus: ”Nu vet alla som sysslat något med sjukvårdsplanering, att det i första rummet inte är stora sjukhus befolkningen behöver. I stället behöver man närsjukvård: fler distriktssköterskor, bättre hemvård, fler öppenvårdscentraler och många små långvårdsenheter. Det betyder alls inte att de stora sjukhusen är onyttiga. Tvärtom. Men det betyder att sjukvården i stort, eller som system, fungerar dåligt. Jättesjukhusen saknar bas, de vilar i lera eller kvicksand och kan anta vilken slagsida som helst.” Den här boken är inte, som man skulle kunna tro av titeln och av en del beskrivningar av boken, en onyanserad skräckskildring. Tvärtom ger den en fin bild av mycket av det värdefulla som uträttas på ett sjukhus. Men den bygger på samma analys av problemen som vi har gjort, när vi har utarbetat förslaget om husläkare. Jersild har också gjort samma iakttagelse som vi: ”att ändra sjukvårdspolitiken är som att försöka stoppa en atlantångare — det låter sig inte göras förrän bortom horisonten.” Man får alltså hålla på länge — man får vara envis. Vårt svar på de här problemen är det som vi kallat för husläkartanken. Det har under de senaste åren förekommit en del irritation över den här beteckningen. Det är klart att var och en får sjunga efter sin näbb. Tror man att man har lättare att förklara vad man vill genom att säga att man arbetar för förbättrad kontinuitet i hälsooch sjukvården, så skall man naturligtvis få göra det. Anledningen till att folkpartiet lanserade parollen ”husläkare åt alla” var att vi ville sätta kravet i den politiska debattens mitt. Vi ville uttrycka det enkelt och slagkraftigt. Och utvecklingen under de senaste åren bekräftar vår bedömning. Vi väckte 1972 en motion, där vi krävde att man skulle utarbeta organisationsmodeller för en bättre vårdkontinuitet — ungefär samma sak som vi diskuterar i dag. Den gången bemöttes motionen med en trött axelryckning av riksdagsmajoriteten. Men sedan vi har börjat tala om husläkare åt alla — som Karin Nordlander så riktigt konstaterade: ett begrepp som väcker positiva känslor hos människor — har detta krav på bättre kontinuitet fått ett annat gehör och en annan slagkraft, också i politiska kretsar. Det är anledningen till att vi har velat använda denna beteckning. Egentligen måste det göra ett egendomligt intryck på människor utanför riksdagshuset att man har kunnat spilla så mycket energi på att bekämpa beteckningen husläkare i stället för att tala om själva saken. Felet med beteckningen tror jag är att den har förts fram av folkpartiet. Men nu tycks den ändå vara accepterad av alla, även om det har skett motvilligt. Därför kanske vi kan lämna den diskussionen och i stället koncentrera oss på sakfrågan. Vad menar vi då, när vi talar om husläkare åt alla? Vi menar att varje människa skall ha rätt att höra till en läkare — och en distriktssköterska — som man normalt vänder sig till med sina bekymmer för hälsan. Det är inte konstigare än så. I övrigt måste den här tanken förverkligas med utgångspunkt i vad som gäller på olika håll i landet — olika lokala förhållanden, hur människor bor, vilken tillgång man har till personal osv. Men det är en enkel och klar tanke: att varje människa skall ha rätt att höra till en viss läkare som man vänder sig till i första hand när man blir sjuk. Att den här tanken har stöd hos allmänheten är väl känt. Alla undersökningar som har gjorts, där man har frågat människor vad de tycker är viktigt, visar att detta att få komma tillbaka till samma läkare, både under en sjukdomsepisod och när man blir sjuk igen vid ett senare tillfälle, är någonting som de flesta människor tycker är viktigt. Det har gjorts många undersökningar. Jag kan bara peka på Dalbyundersökningen, som refereras i Gunnar Hjernes husläkarutredning. Det överlägset viktigaste, av de olika krav som man kunde ställa, var att man skall få träffa samma läkare varje gång. Som nummer två kom önskemålet att läkaren ger sig gott om tid med patienten. Först på tredje plats kom önskemålet att få träffa en specialist på just ens egen sjukdom — med inte mer än hälften så många procent som önskemålet att få komma tillbaka till samma läkare. Undersökning efter undersökning bekräftar att det sistnämnda är ett mycket starkt önskemål. Det visar sig att detta önskemål har stöd även hos personalen. De som arbetar inom sjukvården tycker också att det är bra om patienten får komma tillbaka till samma läkare, samma sköterska och samma personal i övrigt. Det är inte särskilt förvånande. Det är klart att om man behandlar en människa för en sjukdom och sedan aldrig får se vad som blev av det hela, så är det inte särskilt tillfredsställande. Och omvänt: om man hela tiden skall bedöma effekten av en behandling som en annan människa har satt in — och beslutat om -— så är det inte heller tillfredsställande. Det är alltså fråga om en enkel princip, som alla borde kunna enas om, och det är konstigt att det över huvud taget har rått strid om den. Det är märkligt att den har kommit så långt ner på listan över angelägna krav, när man har fattat beslut om sjukvården. Herr talman! Jag skall ta upp några av de frågor och invändningar som har kommit under diskussionen om husläkartanken, och försöka klara ut var vi står. För det första säger man: Den gamle husläkaren som fanns dygnet runt kan vi ju inte få tillbaka. Nej, det är självklart. Det konstateras också helt riktigt i propositionen att ingen önskar att sjukvårdspersonalen skall behöva arbeta på det sättet. Varken privatläkare eller offentligt anställda läkare skall behöva vara livegna. Vad det handlar om är att för planerad sjukvård skall man kunna komma till den läkare som man tillhör. Dessutom skall jourtjänstgöringen ordnas så, att det finns en viss sannolikhet för att man får träffa sin egen läkare eller sköterska när man blir sjuk. Om det inte går skall man i varje fall komma till en läkare som har nära kontakt med ens egen läkare och kan återföra informationen om vad som har hänt, när man på natten eller helgen har kommit in på grund av ett sjukdomsfall. För det andra säger man att detta med husläkare skulle vara något för överklassen. Arbetarklassen har aldrig haft förmånen av husläkare, sade Karin Nordlander. Nej, just det, men det skall den få nu, eftersom det är vad de flesta människor önskar — att ha en läkare som man hör till, som man får komma tillbaka till. Att det inte har varit möjligt att åstadkomma det tidigare är inget skäl till att det skulle vara omöjligt nu. Det är mycket annat som arbetarklassen inte förut har fått, men som vi nu anser oss ha råd med och tydligen anser är viktigare än detta att få ha en egen läkare. Jag kan inte följa med i den tankegången. Har vi råd, frågar man, att ordna det på detta sätt? Mitt svar är: Vi har inte råd att avstå från det. Det blir dyrare sjukvård när man inte har en fast läkarkontakt. Det blir dyrare sjukvård om man skall komma till en ny läkare varje gång och dra sin sjukdomshistoria, och behandlingen blir sämre. Har vi tillräckligt med läkare? är nästa fråga. Vi har det inte i dag, men vi kommer att få det. Det finns allmänläkartjänster som inte är tillsatta. Men vi räknar med, tack vare att vi får ut 1 000 nya läkare varje år, att i mitten av 1980-talet ha 3 000 allmänläkare. Det är vad som behövs i första omgången för att vi skall klara målet att varje allmänläkare skall ha ansvar för ungefär 3 000 patienter. Därmed skulle var och en kunna få sin egen husläkare. Det gäller bara att se till att vi håller fast vid det målet, och sätter denna fråga främst under tiden fram till 1985. Men hur blir det då med specialistvården? Skall det finnas möjlighet till specialistvård? Ja, självklart. Vi skall inte heller behöva införa ett remisstvång, utan den som önskar eller behöver det skall kunna gå direkt till en specialist. Men för de flesta människor kommer det naturliga att vara att först vända sig till sin allmänläkare — om man har en allmänläkare som fast läkarkontakt. Naturligtvis ställer det sig annorlunda för den som har en kronisk sjukdom som han behöver specialistvård för. Normalt sett kommer emellertid de flesta människor att tycka att det är bra att de kan vända sig till samma läkare oavsett på vilket sätt de blir sjuka, och sedan får denna läkare bedöma om det behövs specialistvård eller inte. Det skall också vara möjligt att ha specialistresurser vid vårdcentralen, så att man inte behöver resa in till sjukhus i onödan. Jag tror att specialisten i första hand bör tjänstgöra som konsult, så att allmänläkarna bestämmer tid för sina patienter, som får träffa specialisten när han eller hon kommer ut till vårdcentralen någon gång i veckan. Och specialisten far säkert i regel själv bara väl av att ha en sjukhusanställning, att ingå i sjukhusets klinik och på så sätt kunna följa med i den snabba tekniska och medicinska utveckling som äger rum inom de flesta specialiteter. Det är säkert också bra för vårdcentralen att ha den regelbundna kontakt med sjukhuset som specialisten innebär. Det har talats mycket om huruvida det skall förekomma registrering av patienter. Det sägs att det inte skall vara en registrering som binder patienter till en viss läkare. Det instämmer jag i. Varför skall man binda en patient till en läkare om han inte önskar det? Något sådant har inte heller föreslagits. Men de flesta kommer säkerligen inte att uppfatta det som ett tvång utan som en fördel att få ett besked om vilken läkare de i första hand skall vända sig till. Därför borde vi enkelt och handfast pröva det system som tillämpas t.ex. i England. Där får varje människa ett besked om vem som är hans läkare. När läkaren flyttar och det kommer en ny läkare på tjänsten får patienten ett nytt besked, där det står vilken läkare och sköterska han skall vända sig till i första hand. Att ha ett fritt läkarval uppfattas av en del människor som viktigt, dock inte av så många som man skulle kunna tro. Ungefär hälften accepterar den läkare som finns. På många håll finns det inte någon fysisk möjlighet att välja läkare, därför att de är för få. Men i den mån man kan förverkliga ett fritt läkarval skall man naturligtvis göra det. Det strider ju inte mot att man erbjuder människor en registrering till en läkare som de själva är nöjda med. Det talas om att husläkarsystemet skulle skapa felaktiga förväntningar om att läkaren skall komma hem till patienten. För min del hoppas jag att de förväntningarna inte visar sig felaktiga, utan att vi inom svensk sjukvård skall få ett större inslag av hembesök. I andra länder, med färre läkare än vi har i Sverige, lyckas man klara denna uppgift — att läkarna då och då kommer hem till patienterna. Jag tror att det är bra för läkaren, bra för patienten och bra för sjukvården som helhet. Det kan inte vara något ideal att läkaren skall sitta på sin stjärt i ett fint, vackert och modernt vårdcentralshus och aldrig se hur människor har det ute i samhället. Det kan heller inte vara något ideal att människor med feber och infektioner av olika slag skall samlas i väntrummet för att få komma in till läkaren. Hembesök i rimlig omfattning bör vara ett normalt inslag i sjukvården. Vi har mycket att lära av andra länder på den punkten. I takt med ökade läkarresurser kommer det också att bli möjlighet till fler hembesök, om vi vill ha det så och om vi ser till att detta med hembesök blir en viktig sak för läkarna och att det tas med i den medicinska utbildningen. Innebär detta en privatisering av sjukvården? Självfallet inte. Det har framgått alldeles klart — det bekräftades också av Karin Nordlanders inlägg — att vad vi önskar är ett husläkarsystem som bygger på den offentliga sjukvården. Vi menar, precis som riksdagen med undantag av vpkledamöterna i huvudsak har varit överens om, att den privata sektorn kan finnas kvar ungefär som nu. Men det är viktigt — och det framgår av propositionen — att man utnyttjar privatläkarna, att man tar med dem i den samlade planeringen. Det är viktigt att de är med och gör jourtjänst samtidigt som de fungerar som husläkare. På det sättet får de en nära kontakt med sjukvården i övrigt, vilket är bra också för privatläkarna. Vi menar inte att man skall förbjuda privatläkarvården, vilket vpk tydligen är inne på. Vpk vill ju att privatläkarvården skall avskaffas på något sätt — även om det är litet oklart hur det skall gå till. Vi tror inte att det stämmer med människors önskemål, och därför har vi svårt att se något skäl för ett avskaffande. Många uttalar sig positivt om privatläkarvården. Det är inte bara överklassen, Karin Nordlander, som gör det. Denna positiva inställning finns också bland människor i helt vanliga eller små ekonomiska omständigheter. Man får ju ersättning från sjukförsäkringen, även om man går till en privatläkare. Många föredrar att göra det, bl.a. just av det skälet att privatläkare erbjuder kontinuitet. De representerar en lösning på problemet att få träffa samma läkare om igen. Den privata vården har varit mer lyhörd för detta önskemål än den offentliga. Det är alltså inte fråga om att privatisera sjukvården, utan om vi skall förbjuda något som människor vill ha, eller acceptera det. Man har ibland försökt spela ut husläkartanken mot lagarbetet i sjukvården — mot vårdlaget. Det är också fel. Det finns inte någon sådan motsättning. Det är bra med lagarbete. Men frågan är: Skall man få träffa samma läkare eller olika läkare när man kommer tillbaka till sjukvården? Vi menar att det är bättre att man träffar samma läkare, även om man tillämpar lagarbete inom sjukvården. Detsamma gäller sjuksköterskan. Kommer det här systemet att ta resurser från de tunga specialiteterna på sjukhusen? Jag tror inte det. Jag kan återigen hänvisa till P.C. Jersild. Han konstaterar att de flesta som kom till akutmottagningen på det stora sjukhuset inte hade där att göra. Det är en erfarenhet som bekräftas av vetenskapliga undersökningar. Om man kan få en fungerande primärvård, en fungerande öppenvård på vårdcentralerna, kommer det att lätta trycket på de stora sjukhusen, och det är till fördel för dem som verkligen behöver specialistvård. Karin Nordlander sade att det i propositionen var fullt med allmänna talesätt. Om jag var medansvarig till vpk:s sjukvårdspolitiska motion, där man på två sidor försöker lösa alla sjukvårdsproblem, skulle jag inte anklaga andra för att komma med allmänna fraser. Det är den enda kommentar jag har till den kritiken. Herr talman! Staten kan skapa förutsättningar för en utveckling i riktning mot ett husläkarsystem. Det kan ske bl.a. genom de beslut som i dag föreslås av socialutskottet. Men avgörande är naturligtvis vad som händer i landstingen. Det är sjukvårdens huvudmän som beslutar om organisationen, hur man skall använda resurserna, hur man skall lägga upp arbetet. Därför tar folkpartiet ute i landstingen initiativ till att man skall pröva husläkarsystemeti praktiken. Vi kommer inte att ge oss! Kampen för husläkartanken går vidare ute i landstingen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Gabriel Romanus säger att läkarna skall få tid med patienterna och att man skall ha rätt att ha samma läkare hela tiden. Det är naturligtvis önskvärt att det är på det sättet. Folkpartiet har använt sig av husläkarsystemet som en allmän trollformel för hur sjukvårdspolitiska problem skall lösas, men man har inte närmare redogjort för den materiella grundvalen för ett sådant system. Man har exempelvis inte talat om att det med nuvarande utbyggnadstakt kommer att dröja mycket länge innan vi får några husläkare enligt folkpartimodell. Det som då återstår är de privata läkarna, som mot höga avgifter kan infria förväntningarna på en husläkare. Man gör ännu ett fel när man tar upp frågan om kontinuiteten i sjukvården, och det är att man fixerar hela frågan till läkarkåren och möjligen — till liten del — sjuksköterskorna. De är ju bara en ringa del av sjukhuspersonalen. Vi vet hur det ser ut i dag, vilka personalresurser som finns och vilken omsättning som sker bland personalen. Detta är frågor som borde lösas innan man börjar diskutera ett husläkarsystem över huvud taget. Men folkpartiet har inte talat om hur man tänker klara den biten. Någon sjukvårdsminister har sagt att man måste göra omvärderingar när det gäller de sjukhusanställdas löner och arbetsförhållanden. Det är en av de frågor som är viktiga och som man borde ta itu med innan man kan lösa några andra problem.
Herr talman! Förslaget att organisera sjukvården så att man får en fast läkarkontakt och en fast kontakt med sjuksköterska är sannerligen ingen trollformel — det är ett mycket konkret förslag. Det finns också noga utrett hur det skall utformas, vilket underlag det finns för det och hur man skall gå till väga. Den materiella grundvalen består av två saker: pengar och personal. När det gäller pengar kan man konstatera att det inte är dyrare att organisera sjukvården på ett vettigt sätt — det är snarare så att man tjänar pengar på det. Man slipper det dubbelarbete som uppkommer genom att människor inte får komma tillbaka till samma läkare. Jag var i mitt anförande inne på läkartillgången och visade på de prognoser som i propositionen finns refererade över hur många läkare vi kommer att ha. Med den inriktning av utbildningen som regeringen har föreslagit, kommer vi att ha tillräckligt många läkare för att ha det här systemet i funktion över hela landet i mitten av 1980-talet. Men det fordras att man vill det — annars blir det inte så. Den materiella grundvalen finns alltså. Det är inte så att vi fixerar oss vid sjuksköterskor och läkare — det finns andra personalkategorier, och de är också viktiga. Men vi måste ta hänsyn till vad människor önskar. Vi måste också ta hänsyn till att det inom sjukvården är läkaren som fattar de för patienterna avgörande besluten. Det vill patienten också — det kan jag försäkra Karin Nordlander. Patienterna vill inte att det skall hållas stormöten på avdelningen om vilken behandling de skall få, utan de vill att läkarna skall fatta beslut om det. Läkarna har ju utbildats för ändamålet. Om ni från vpk lyssnade litet mer till vad patienterna önskar få ut av sjukvården, så skulle ni inte angripa husläkartanken. Ni skulle inte heller föreslå att privatläkarvården, som människor också vill ha kvar, avskaffades. Och det gäller inte bara den s.k. överklassen. Ni har inte haft kontakt med människornas önskemål, när ni har utformat er sjukvårdspolitik. Annars skulle ni inte uppträda som ni gör. Karin Nordlander sade att vi borde klara ut detta med personalens löner och anställningsvillkor. Jag kan inte finna att vpk har löst problemen på det området. Det är nu ingen uppgift för staten och riksdagen, utan det är landstingens uppgift. Förhandlingar pågår, och problemen är snart avklarade för den här gången. En sak är säker, nämligen att det med vpk:s överbudspolitik och förslag om arbetstidsförkortningar inte finns någon möjlighet i världen att lösa sjukvårdspersonalens olika problem. Era önskemål skulle ju öka statens kostnader med 100 miljarder kronor per år. Vpk har som vanligt inte täckning för sina förslag.
Herr talman! Bara några ord med anledning av allt det Gabriel Romanus har räknat upp. Vad patienterna önskar är ju inte väntetider på flera år för att få vård, vilket i dag är fallet när det gäller många sjukdomar. För att vi skall komma till rätta med det måste personalfrågorna lösas. Därefter kan vi börja diskutera ett system med husläkare.
Herr talman! Det är klart att ingen vill ha långa väntetider. Men låt mig fråga Karin Nordlander och andra som lyssnar: Hur åstadkommer man kortaste möjliga väntetider? Gör man inte det genom att patienterna får träffa samma läkare vid varje sjukbesök och alltså slipper dra sin sjukdomshistoria för en annan läkare, som då måste sätta sig in i den behandling och de förutsättningar som gäller? Inte lär väntetiderna bli kortare med det nuvarande systemet, där patienterna alltför ofta får träffa nya läkare och nya sjuksköterskor. Svaret på denna fråga är givet. Om man vill förkorta väntetiderna, då har man allt att vinna på att så snart som möjligt gå över till ett husläkarsystem.

Herr talman! I regeringdeklarationen står att läsa: ”Reformverksamheten på hälsooch sjukvårdens område inriktas på förebyggande insatser, utbyggnad av öppenvård och hemsjukvård samt införande av system med husläkare och mindre vårdenheter. Förutsättningar skall även i fortsättningen finnas för privatpraktiker.” Propositionen 1979/80:116, som vi diskuterar i dag, om åtgärder att förbättra kontinuiteten i hälsooch sjukvården, är till stora delar en uppföljning av regeringsdeklarationen på detta område. Under hela 1970-talet har bristande kontinuitet i vården betraktats som ett allvarligt problem inom svensk sjukvård. Läkare och övrig vårdpersonal har uttryckt sitt missnöje. Patienter har beklagat sig över hur svårt det är att ständigt möta nya personer inom sjukvården. Det har varit en angelägen uppgift att finna en väg till bättre kontinuitet och därmed bättre effektivitet inom främst den öppna sjukvården men också inom den slutna vården samt mellan öppen och sluten vård. Det är enligt min mening angeläget att man i reformverksamheten inom alla områden inom hälsooch sjukvården beaktar patienternas behov av att få träffa samma personal vid upprepade behandlingar, dvs. behovet av god kontinuitet, så att patienterna därmed kan känna trygghet i och förtroende för sjukvården. Åtgärder för att förbättra kontinuiteten är således inte knutna enbart till frågan om att tillskapa ett husläkarsystem utan även till möjligheterna i övrigt att skapa fasta kontakter mellan patienter och personal. utbildningssystem som innebär snabb personalomsättning är exempel på faktorer som bidragit till uppkomsten av kontinuitetsproblem. Sjukvården har ofta uppfattats såsom alltför produktionsinriktad, och patienterna har känt sig som vårdobjekt som slussas runt i vårdsystemet. Jag vill understryka att det finns behov av god kontinuitet för alla patienter. Enligt min uppfattning är emellertid behovet av att få möta samma vårdgivare vid varje besök under en sjukvårdsperiod störst vid långvarig sjukdom. Likaså är behovet av samordning av behandling som ges inom olika vårdformer och på olika vårdnivåer störst för patienter med flera sjukdomar, skador eller handikapp. Även patienter med psykiska och psykosociala problem har stort behov av kontinuitet i vården. Utbyggnaden av vårdcentraler är betydelsefull för att kontinuiteten skall upprätthållas på lång sikt. Härigenom kommer allmänläkare och distriktssköterskor att utgöra basen i primärvårdens organisation, vilket kommer att ge möjligheter för att personliga relationer mellan patient och vårdgivare skall kunna utvecklas och bibehållas under en längre tidsrymd. Kraven på helhetssyn och kontinuitet i vården får dock inte leda till att patientens personliga integritet träds för när. Patientens frihet att själv välja läkare måste garanteras i största möjliga utsträckning. Vårt åtgärdsprogram för att förbättra kontinuiteten omfattar resursförstärkningar, förslag till organisatoriska förändringar och åtgärder för att åstadkomma attitydförändringar. Det är nödvändigt att ansträngningar för att förverkliga detta görs av såväl sjukvårdshuvudmännen som centrala myndigheter och organisationer. Detta är ett arbete på relativt lång sikt. Det är dock enligt min uppfattning viktigt att utvecklingen inom primärvården så snart som möjligt leder fram till den goda kontinuitet som i regeringsdeklarationen sammanfattas i begreppet husläkare. Jag vill i det här sammanhanget dock varna för att uttrycket husläkare kan väcka förhoppningar om en svensk doktor Finley, som arbetar dygnet runt, året runt. En sådan person existerar inte i sinnevärlden. De åtgärder som fordras för att nå det uppsatta målet är dels sådana som kräver riksdagens beslut, dels sådana som kräver sjukvårdshuvudmännens insatser på det organisatoriska området. I propositionen pekas på en rad organisatoriska åtgärder, bl.a. en del relativt enkla metoder, som inte kräver särskilda resursökningar och som kan bidra till att man kommer till rätta med stora delar av bristerna beträffande vården. Jag har i propositionen redovisat utvecklingsprojekt, som sjukvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut, Spri, föreslagit för att befrämja kontinuiteten i vården samt stimulera utbyggnaden av primärvården. Jag föreslår riksdagen att anslå medel för att genomföra dessa projekt. Det behövs vidare enligt min mening fortlöpande forskning och utvecklingsarbete för att göra hälsooch sjukvården effektiv. Jag vill i detta sammanhang erinra om att personlig kontakt och omvårdnad har stor betydelse för patientens upplevelse av kvaliteten i vården. Allmänläkaren kommer att utgöra basen inom primärvården, men differentierade resurser inom primärvården kan ge kompetensförstärkning. Antalet specialister ökar f. n. starkt. Det är önskvärt att finna former för hur dessa skall kunna delta i primärvården. Då förutsättningarna varierar mellan olika primärvårdsområden, måste flera modeller prövas för specialisternas medverkan i primärvården. Olika organisatoriska modeller redovisas i propositionen. Ett av syftena med de förslagen är att människor inte i onödan skall behöva söka vård vid sjukhusen, om de i stället kan möta sin specialist redan i primärvården. Om specialisterna är tilldelade särskilda primärvårdsdistrikt, leder också detta till förbättrade möjligheter för patienterna att ha kontakt med samma vårdpersonal vid flera vårdtillfällen. T likhet med vad som anges i regeringsdeklarationen anser jag att det skall finnas möjlighet att söka läkare i den vårdform som privatpraktik utgör. Hos en privatpraktiker har patienterna ofta kunnat få den långsiktiga kontinuitet som leder till ett förtroendefullt samarbete mellan läkare och patient. Precis som Gabriel Romanus säger och tvärt emot vad Karin Nordlander säger vill jag hävda att privatpraktiker inte är förbehållna endast personer med tjock plånbok, eftersom försäkringskassan svarar för den större delen av ersättningen till privatläkare. Patientens ekonomiska situation är på intet sätt avgörande. Jag känner självklart inte till vilka erfarenheter Karin Nordlander har av privatpraktikernas taxor, men seriöst arbetande privatpraktiker, anslutna till sjukförsäkringen, tar inga fantasiavgifter av sina patienter. Privatläkarkåren har minskat på senare år, och en nyrekrytering är nödvändig. En arbetsgrupp inom socialdepartementet skall se över reglerna och formerna för privatläkarpraktik också utanför storstadsområdena. Vid sidan av allmänläkarna är distriktssköterskorna nyckelpersoner inom primärvården. Det föreligger en bristsituation inom denna yrkesgrupp, och då en stor del av de verksamma distriktssköterskorna närmar sig pensionsåldern, kommer bristen att bli än större, om inte utbildningen utökas. Detta i sin tur innebär att utbildningen av vårdlärare måste ökas, vilket också föreslås i samråd med statsrådet Mogård. Det är också viktigt att sjukvårdens kvalitet förstärks genom efterutbildning, som riktar sig till alla personalkategorier inom hälsooch sjukvården. Socialstyrelsen bör därför i samråd med Landstingsförbundet utarbeta program för lokal efterutbildning, där ett grundläggande moment skall vara att ta upp och ingående belysa vad som kan göras för att kontinuiteten i vården skall förbättras. Läkare som är verksamma inom primärvården behöver vidareutbildning för att kunna fungera som handledare för läkare i fortsatt vidareutbildning och läkare i allmäntjänstgöring. Provinsialläkarfonden förbereder sådana handledarkurser. Läkartillgången inom den öppna vården är utan tvivel en kritisk faktor. Det råder på sina håll stora vakansproblem. Under sådana förhållanden är det svårt att ge patienterna möjlighet att träffa samma läkare vid upprepade besök. Intresset för allmänläkarutbildningen har dock påtagligt ökat de senaste åren, och jag ser på denna utveckling med stor tillförsikt. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att även om förslaget om kontinuitet inom hälsooch sjukvården till en del bygger på folkpartiregeringens proposition om husläkarsystem inom hälsooch sjukvården skiljer det sig på väsentliga punkter från denna. Så föreslås åtgärder för att åstadkomma kontinuitet icke blott i den öppna vården utan även i sluten vård och mellan öppen och sluten vård. Vidare redovisas olika modeller för specialisters medverkan vid vårdcentral, i första hand som ”klinikens förlängda arm”. I vissa fall kan specialister utgöra ett slags ”husläkare”, t.ex. pediatriker för barn och gynekologer för kvinnor i fertil ålder. Behovet av utökad vårdlärarutbildning framhålls, likaså behovet av efterutbildning av olika personalkategorier. Dessutom redovisas 10 Spriprojekt för förbättrad kontinuitet. Jag konstaterar med stor tillfredsställelse att socialutskottet instämmer i propositionens förslag, och det är min förhoppning att ett intensivt arbete nu skall påbörjas för att tillgodose människors behov av och önskan om kontinuitet i sjukvården.

Herr talman! Det finns inte mycket behov av att polemisera mot hälsovårdsministern för min del. Det var bara det allra sista hon sade, där hon betonade att den här propositionen i vissa avseenden skiljer sig från folkpartipropositionen, som fordrar en kommentar. Skillnaderna består inte i någon motsättning, utan de består i att man har fört arbetet vidare. Det är bra, och vi har anslutit oss också till den här propositionen. Att man betonar kontinuitetens värde också inom sluten vård behöver det inte råda delade meningar om. Det har vi alltid varit angelägna om att göra. Självklart är det viktigt med kontinuitet i all sjukvård. Att man har olika modeller för hur specialister skall medverka är också en sak som jag kan ansluta mig till. Det kan fungera på olika sätt på olika håll. Det viktiga är att varje människa skall ha rätt till en fast läkarkontakt. Att man nu har konkreta förslag till utbildning av vårdlärare, efterutbildning och utvecklingsprojekt som Spri har förberett är helt naturligt, eftersom den principiella uppläggningen måste följas av praktiska förslag. Och projekten från Spri kom väl till, om jag inte missminner mig, efter ett uppdrag från folkpartiregeringen. Jag förstår om Elisabet Holm har behov av att betona, att det har gjorts en del utöver det som skedde för ett år sedan. Men jag hoppas att hon inte menar att det skulle vara någon motsättning mellan det och den proposition som lades fram förra året, för hon har inte styrkt ett sådant uttalande. Jag söker alltså inte strid på något sätt, utan jag vill bara belysa den omtalade skillnaden mellan de två propositionerna.
Herr talman! Det är inte så, Elisabet Holm, att alla privatläkare är anslutna till försäkringskassan. Vissa arvoden bestäms av läkarna själva och blir alltså godtyckliga. Det finns många exempel på det här i Stockholm, och det har helt nyligen förekommit en stor pressdebatt i den frågan. I Stockholm håller man dessutom på att avveckla de mindre innerstadssjukhusen och koncentrera vården till ett fåtal storsjukhus. Det befrämjar inte kontinuiteten i läkarvården. De små läkarcentralerna ute i förorterna är man också i färd med att delvis avveckla. I Björkhagen, där jag bor, har man lagt ned röntgenavdelningen, därför att det är bättre för de privatpraktiker som tjänstgör där att patienterna åker in till staden — därmed behöver man inte hålla personal för det här ändamålet. Inte heller detta befrämjar kontinuiteten. Min man som går på ständig kontroll var tredje månad, möter olika läkare varje gång. Det passar precis in att de AT-läkare som tjänstgör på läkarcentralen hinner skifta varje gång han kommer dit. Men det problemet löser man inte om det inte finns tillräckligt många läkare — det är ju förutsättningen. Detta gäller f. ö. inte bara läkare, utan problemet gäller all personal. Först då personal finns kan det blir kontinuitet i besöken.
Herr talman! Till Gabriel Romanus vill jag bara säga att jag inte har uppfattat det så att det råder något motsatsförhållande när det gäller detta förslag och de tillkommande åtgärder som är föreslagna i propositionen jämfört med fjolårets proposition. Jag förmodar att det i så fall hade framgått av en reservation till utskottsbetänkandet. Vi är alltså ganska ense på denna punkt. Jag vill säga till Karin Nordlander att ett tillräckligt antal läkare är självfallet en förutsättning för att systemet skall fungera. Det framgår både av propositionen och av det inlägg jag har gjort häri dag. Därför är det viktigt att vi nu börjar organisera vården så att den kan få full effekt när läkartillgången och tillgången på övrig personal, inte minst distriktssköterskor, finns. Det är åtgärder som krävs för att utvecklingen skall gå i rätt riktning.

Herr talman! Jag skall inte heller söka sak med Gabriel Romanus. Jag vill bara konstatera att det förslag som vi fick från dåvarande sjukvårdsministern Hedda Lindahl var ofullgånget. Det var ett förslag som en stor majoritet av socialutskottet och riksdagen inte kunde ansluta sig till. Vi skickade tillbaka förslaget och begärde ett åtgärdsprogram. När nu denna proposition kom och vi inom socialdemokratin kollade dess innehåll mot vad vi hade skrivit i vår motion och i socialutskottets huvudbetänkande — vi var ju i majoritet — fann vi att vi inte hade någonting att tillägga, och vi avstod från att motionera. Det betänkande som vi har att behandla i dag är också enhälligt, och vi har alla ställt oss bakom de förslag som framförts. Det tidigare förslaget var helt omöjligt att anta, och vi begärde därför ett åtgärdsprogram. Det har vi fått, och det är vi nöjda med. Jag har, herr talman, begärt ordet för att i det här sammanhanget lyfta fram frågan om distriktssköterskorna. Vi har talat mycket om vårdlag, och vi har sagt att det inte bara är läkaren man skall tala om. Jag lyssnade på Gabriel Romanus, och han talade om läkarna i nästan hela sitt anförande. Men flera andra personer är ju faktiskt involverade i den här verksamheten. Det är alltså ett vårdlag vi har att göra med. Att tala om vårdlag kan verka mera krångligt än att tala om husläkare, men i likhet med hälsovårdsministern tycker jag att uttrycket husläkare leder våra tankar fel. När det gäller distriktssköterskorna föreslår hälsovårdsministern och regeringen i propositionen att utbildningen för dessa skall byggas ut. Enligt de normer som nu skall gälla skulle vi behöva ca 6 000 distriktssköterskor, och vi har ungefär hälften och knappt det. Sjukvårdshuvudmännen har föreslagit inrättandet av 500 antagningsplatser för vidareutbildning av distriktssköterskor i öppen hälsooch sjukvård. Det sägs i propositionen att behovet av sådana utbildningsplatser kommer att öka till att omfatta 900 platser och att enligt Landstingsförbundets uppfattning det totala antalet antagningsplatser inom denna linje bör minst fördubblas fram t.o.m. läsåret 1983/84, dvs. utökas till 1000 platser om året. Jag tror att även om utbyggnaden skulle ske i enlighet med de beräkningar jag tagit fram här, så kommer det att ta lång tid innan vi kan täcka behovet på området. Anledningen till att jag velat lyfta fram frågan om distriktssköterskorna och deras arbete är att jag vet att de många gånger står närmast de människor som söker vård, och jag tänker då inte minst på åldringsvården. Distriktssköterskorna är rörliga, och de åtnjuter sedan lång tid människors förtroende. Jag tror också att de kan utföra mycket av det arbete som nu läggs på läkaren. Här finns också ett förslag om att man skall utvidga distriktssköterskornas möjligheter till utveckling av sitt arbetsområde, och vi får väl se vad som blir av det. Vi i socialutskottet besökte Kina häromåret, och vi fick där se de mycket omtalade barfotaläkarna. Jag skulle vilja säga att distriktssköterskorna bör kunna verka som vårt lands barfotaläkare, dock med den skillnaden att de är betydligt bättre utbildade. Jag tror alltså att distriktssköterskorna skulle kunna ta över betydligt mer av läkarnas arbete, och vi bör därför öka antalet distriktssköterskor. Läkarna kan på det sättet avlastas en hel del uppgifter, och de kan ägna sig åt från medicinsk synpunkt viktigare och mer betydelsefulla uppgifter. Med detta, herr talman, vill jag avsluta mitt inlägg i debatten om den här frågan, en debatt som i dag har varit relativt lång och som förra året tog flera timmar.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
Herr talman! Jag är så glad över att ett enigt utskott nu har ställt sig bakom en proposition som syftar till införande av husläkarsystem att jag inte skall söka sak med Evert Svensson. Jag skall avstå från att jämföra det som ni nu ställer er bakom med det som ni sade förra året — i humanitetens namn. I år säger ni att ni inte har något att tillägga till regeringens proposition. Det är onekligen ett gott betyg åt propositionen, förmodar jag. Jag skulle tro att en del av förklaringen är att ni har märkt att det ni gjorde förra året, när ni motsatte er husläkarsystemet, inte var så uppskattat när ni kom ut i landet. Folk frågade: Varför kunde ni inte vara med om detta — det var ju en vettig tanke? Jag tycker det är bra att ni nu ansluter er till regeringens politik. Det kunde nif. ö. göra på flera områden — det skulle säkert vara värt uppskattning också där. På en enda punkt skall jag kanske ändå protestera. Det gäller att Evert Svensson sade att jag bara talade om läkare. Men jag var mycket noga med att betona att när vi vill stryka under kravet på fasta kontakter, så gäller det läkare och distriktssköterskor. Om Evert Svensson studerar mitt anförande kommer han att finna att jag var mycket noga med att stryka under detta ett flertal gånger. Det är bra att ni ansluter er nu. Men ni kommer att möta detta krav också ute i landstingen, för det är där de avgörande besluten fattas. Jag hoppas att ni då också är lika positiva till att vara med och se till att människor får en fast kontakt med en läkare och en fast kontakt med en distriktssköterska — att ni är lika positiva och reservationslösa som ni är här i dag.
Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda, men jag vill bara säga till herr Romanus att det faktiskt är så att den proposition som vi fått från hälsovårdsministern och regeringen på flera sidor redogör för socialutskottets majoritetsskrivning förra året. Vi kan säga att den skrivningen har blivit bifallen, och det är vi glada för.
Herr talman! Det här blir kanske en smula komplicerat för dem som inte är teologiskt intresserade. Vi kan konstatera att hälsovårdsministern, som lagt fram dagens proposition, alldeles nyss sade att det inte finns någon motsättning mellan det som regeringen föreslår nu och det som folkpartiregeringen föreslog förra året. Man har lagt till en del saker, men det finns ingen motsättning. Vi kan vidare konstatera att ett enigt socialutskott, inkl. Evert Svensson, i dag ställer sig bakom en proposition som syftar till införande av husläkarsystem. Det är det väsentliga i den här frågan.

Herr talman! Debatten har hittills sysslat rätt mycket med den snö som föll i fjol. Den borde rimligtvis ha smält undan vid det här laget, tycker jag. Gabriel P.omanus sade att var och en sjunger efter sin näbb. Ja, visst gör vi det, men för min del diskuterar jag hellre konkreta åtgärder än luftiga politiska slagord. Vi har ett enhälligt utskottsbetänkande, som har föranlett en rätt lång debatt. Detta enhälliga betänkande handlar om kontinuitet i sjukvården mellan patient och vårdgivare, läkare eller andra kategorier inom sjukvården. Jag vill helt instämma i vad Evert Svensson sade om distriktssköterskorna och deras betydelse inom sjukvården. Jag vill också påpeka att det finns annan personal inom sjukvården som har oerhört stor betydelse när det gäller just kontinuiteten mellan patient och vårdgivare. Vad vi i dag skall besluta om är konkreta åtgärder för att åstadkomma personella resurser som grund för att ernå kontinuitet i sjukvården. Skillnaden mellan årets proposition och fjolårets proposition är att årets innehåller förslag till konkreta åtgärder att besluta om. Läkartillgången och tillgången till annan sjukvårdspersonal är, som här sagts, av avgörande betydelse för kontinuiteten inom sjukvården — detta oavsett vad man kallar den sjukvårdspersonal som skall gå allmänheten till handa. Det har framkommit i en motion av Frida Berglund hur svårt det är i vissa län att få träffa en läkare. Det är ingenting speciellt för Norrlandslänen. Vi skulle kunna ha likadana motioner från andra delar av landet, där vi har precis likartade förhållanden. Jag har den erfarenheten, och det sade jag redan i fjol, att den stora frågan för folk ute i glesbygderna inte är kontinuiteten i relation till viss bestämd personal. Problemet är att över huvud taget få träffa en läkare eller en distriktssköterska. Det är ändå det väsentliga. Kan vi få en sådan personaltäthet att det kan bli kontinuitet i vården är det klart att vi alla ställer upp på det. Och jag vill gärna betona, Gabriel Romanus, att det är decennier sedan landstinget inledde en verksamhet på detta område och försökte komma till rätta med den problematiken. Idéerna är alltså inte nya, men jag skall gärna erkänna att man har intensifierat sina ansträngningar under de senaste åren — och det tycker jag är riktigt och bra. Vi har från socialutskottets sida ställt oss bakom propositionen, och jag vill bara helt kort peka på några punkter där vi ytterligare tryckt på vad som står i propositionen. Vi har bl.a. betonat att kvällsöppna mottagningar skulle kunna innebära chans till en bättre kontinuitet mellan patienter och sjukvårdsinrättningar. Vidare kan vi väl litet till mans konstatera att bristen på allmänläkare i dag är resultatet av en dålig utbildningsplanering — och det måste rättas till. Utskottet har sagt att det är en nödlösning under en övergångstid att ge dispens för behörighet till distriktsläkartjänster för specialister, och det är naturligtvis så man skall se på dagens situation. F. ö. tror jag att vi — och framför allt sjukvårdshuvudmännen — har stora uppgifter när det gäller att inom ramen för tillgängliga resurser ordna en fullvärdig service åt medborgarna. Jag vill peka på det faktum att vi här i Sverige i dag har en aktiv läkare på 400 invånare. Och det finns stora områden i vårt land där man får vänta i månader för att över huvud taget få träffa en läkare. Då frågar sig onekligen en lekman: Vad beror detta på? Måste det inte vara brister i organisationen? — Jag tror att vi litet till mans har en uppgift att fylla på den punkten. Här har talats litet grand om privatläkarna. Låt mig bara säga — vilket jag anförde redan i fjol — att privatläkarna är en resurs vid sidan av den offentliga vården och att vi inte skall kasta bort den. Omfattningen av framtidens privatvård är beroende av arten och graden av samverkan mellan offentlig sjukvård och privatvård. Det innebär att privatvården måste ta sitt totala sjukvårdsansvar.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
Herr talman! Jag kan ha en viss förståelse för den sista litet syrliga kommentaren från Erik Larsson, eftersom man vid en jämförelse mellan vad utskottet nu säger och vad utskottets majoritet sade förra året finner att utskottet nu de facto har anslutit sig till det som man förra året inte var lika pigg på att ställa sig bakom. Erik Larsson medgav själv att arbetet för en bättre kontinuitet har blivit intensivare på senare tid — och det är nog dagens understatement. Om det arbetet har pågått i decennier, har det nog skett i hög grad i tysthet och utan särskilt mycket konkreta resultat. Jag är övertygad om att anledningen till att kravet på bättre kontinuitet och fasta läkaroch sjuksköterskekontakter har kommit i centrum för den politiska debatten är att vi har talat på ett sätt som människor har förstått och tagit emot positivt, när vi har arbetat för husläkare till alla. Om inte Erik Larsson tror det, kan jag inte hjälpa det. Jag är i alla fall glad över att han nu har anslutit sig till vår syn.
Herr talman! Jag vill först säga att vi, om vi i fjolårets proposition hade haft det åtgärdsprogram som vi i dag har att ta ställning till, kanske skulle ha kunnat diskutera från andra utgångspunkter. Gabriel Romanus sade tidigare att man inte vänder en atlantångare i en handvändning. O.K., det gäller ett långsiktigt arbete, och det har Gabriel Romanus också tidigare erkänt. I den mån som man påskyndat det arbete det nu gäller genom att tala om husläkarsystemet vill jag medge att det varit bra att göra det. Men vi kan inte spåra något av praktisk betydelse i att kalla en läkare vid ett visst namn.
Herr talman! Nej vi har sannerligen inte gjort anspråk på att det skall ha någon praktisk betydelse. Men det har lett till praktiska resultat därför att kravet har fått en större politisk tyngd och politisk genomslagskraft, och det är inte dåligt det heller. Men jag skall inte nu trötta kammarens ledamöter med att upprepa vad som sades i fjolårets debatt, eller med de konkreta förslag som då lades fram. Jag kan bara konstatera att det mesta av det som nu sker är en direkt uppföljning av de principer som drogs upp i förra årets proposition. Det är också därför som det är så lätt för oss att bli överens.

Herr talman! Jag förstår att kammarens ledamöter nu sätter sig i säkerhet, för jag skall tala om allas vår förestående hädanfärd. Jag har nämligen till detta betänkande nr 39 från socialutskottet fogat ett särskilt yttrande som berör vår rätt att bestämma om vår hädanfärd. Jag tycker att det är självklart att vi skall ha den rätten, men tydligtvis är det inte det. Det synes mig finnas många skäl till att respektera en tidigare dokumenterad viljeyttring när det gäller att få avstå från livsuppehållande insatser i livets slutskede. Att få avstå från sådana insatser förefaller mig tillhöra de mänskliga frioch rättigheterna. Och det är inte svårt att läsa in en sådan rättighet i Förenta nationernas resolution från 1948 om de mänskliga rättigheterna. Europarådet har också uttalat sig i denna riktning när det gäller den sjukes rätt. Det är inte någon särskilt drastisk reform som jag här förespråkar. Det är många som är inne på den linjen att en läkare bör ha rätt att åberopa ett livstestamente eller dödstestamente — vad man nu vill kalla det. Som exempel kan jag nämna professor A. Ross i Danmark och förre ordföranden i Norges högsta domstol F. Bojesen. Och vår egen lagman Bertil Wennergren säger mycket bestämt att behandling mot en patients klart uttalade vilja strider mot grundlagen, regeringsformens 2 kap. 6 §. Jag får erkänna att sedan frågan togs upp i början av 1970-talet har attityderna förändrats. Då var man helt avvisande till sådana här testamenten. Nu skriver man — utskottet gör det också — att ett sådant papper är ”tungt vägande” i vården. Så hänvisar utskottet förstås till den utredning om sjukvård i livets slutskede som nyligen kommit och som omfattar åtta volymer men där denna fråga berörs på endast åtta sidor. Utskottet åberopar alltså vad utredningen säger om att ett sådant testamente är tungt vägande men anser inte att det bör vara juridiskt bindande. Utredningen i sin tur grundar sitt omdöme på Läkaresällskapets etiska symposium 1974, där man kom fram till liknande synpunkter. Men det har naturligtvis inte varit någon seriös utredning. Man kastar fram påståendet att ett sådant livstestamente inte kan jämföras med ett testamente som gäller kvarlåtenskap. Det kan kanske vara riktigt, men man anger inte några motiv. Låt mig åberopa fler som är tveksamma i det här ärendet. Förre justitiekanslern Ingvar Gullnäs säger att man inte kan vifta bort tanken på sådana här testamenten men att han själv ”inte tänkt färdigt”. Börje Langton i socialstyrelsen är också betänksam men säger att socialstyrelsen inte är rätt forum att komma med direktiv, utan att det är den lagstiftande församlingens sak. Den här frågan har inte något som helst med dödshjälp att göra. Får jag referera till en man som jag kanske ideologiskt inte har så mycket gemensamt med men som är en klok karl i alla fall, nämligen professor Ingemar Hedenius. Jag tycker att han gett ett mycket fint bidrag till den här debatten genom att säga att ett avbrytande av livsuppehållande insatser inte på något sätt är att döda och att därför en läkare inte skulle vara förpliktigad till livsuppehållande insatser; vad det gäller är att låta en patient dö. Det kan jag som kristen präst verkligen skriva under. Vid livets slut, när skapelsen är förbrukad, skall man låta vederbörande få dö. Två skäl har föranlett mig att avge detta särskilda yttrande. För det första har det inte, som jag redan sagt, gjorts någon seriös utredning. Man har inte gjort någon utredning, bara ett uttalande. Med tanke på att rättsläget är så oklart — något som också professorn i straffrätt Hans Thornstedt framhåller — borde man verkligen från läkarhåll anamma ett sådant här förslag; det skulle ge rättsskydd för läkaren. För det andra har Europarådets ministerkommitté rekommenderat sina medlemsländer att göra en utredning av dessa skriftliga viljeyttringar vad det gäller rätten att avstå från livsuppehållande insatser i livets slutskede och huruvida dessa viljeyttringar kan vara bindande. Man framhåller särskilt irreversibla hjärnskador bland de fall som kan komma i fråga. Nu skriver utskottet att om de remissinstanser som skall granska utredningen om sjukvård i livets slutskede ger vid handen att det föreligger ett behov av en utredning, så utgår man från att regeringen skall föranstalta om en sådan. Det är min förhoppning att remissinstanserna skall vara observanta. Skulle så inte vara, vore det gott med en upplyst regering i detta stycke. Vi talar, mina damer och herrar, om medinflytande och medbestämmande på många livsområden som vi ibland inte har så mycket att göra med. Men när det gäller den sista spillran av vårt eget skröpliga liv, då skall andra ha det sista ordet. Det innebär, herr talman, föga respekt för livet och döden.
Herr talman! Eftersom Mårten Werner inte har något yrkande som avviker från utskottets hemställan, skall jag inte hålla något längre anförande. Utskottet hänvisar ju till att den utredning som har tagit upp det här problemet och vars förslag nu skall övervägas av regeringen kommer att bli föremål för en mera ingående diskussion när regeringen är färdig med sin ståndpunkt. Utskottet förutsätter också att regeringen i samband med sitt övervägande prövar om man behöver göra ytterligare utredningar med hänsyn till Europarådets ställningstagande. Det är verkligen svåra frågor som tas upp i de här motionerna. Därför finns det anledning att avstå från ändringar som inte är noga genomtänkta. Jag tror för min personliga del, att den ståndpunkt som den nämnda utredningen har kommit fram till är välgrundad. De enhälliga uttalanden som utskottet gör tror jag också kommer att vara till fyllest för ganska lång tid framåt. Men vi får, som sagt, tillfälle att återkomma till dessa frågor när regeringen har tagit ställning till det utredningsbetänkande som nu remissbehandlas. Därför nöjer jag mig för dagen med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Gabriel Romanus säger att han är till freds med vad utredningen har kommit fram till. Men den som nogsamt läser betänkandet finner det synnerligen motsägelsefullt. Det råder en stor tveksamhet: å ena sidan har läkaren möjlighet att avbryta behandlingen, å andra sidan är det svårt att veta var gränserna går för dessa insatser. Jag tycker att den tveksamhet som kommer till uttryck i utskottsbetänkandet borde ha gett utskottet anledning att klart och tydligt rekommendera regeringen att efterkomma Europarådets rekommendation.
Herr talman! En erfarenhet som vi ofta gör i politiken är att det finns frågor som är svåra, där det finns skäl som talarför den ena ståndpunkten men också skäl för den andra ståndpunkten. Om det är något område där detta är fallet, är det de frågor om liv och död som vi nu behandlar. Det är därför motiverat att ha en nyanserad ståndpunkt: i den mån man skall förändra lagstiftning och praxis skall det ske långsamt, med beaktande av de erfarenheter som görs, och inte genom några snabba klipp. Jag tycker alltså att det är väl motiverat att dra fram vad som å ena sidan talar för en ståndpunkt och vad som å andra sidan talar mot den. Att här har skett en viss utveckling har ju Mårten Werner själv påpekat. Jag vill inte hålla för uteslutet att hans egna framstötar har bidragit till den utvecklingen, och det kan väl i så fall innebära en viss tillfredsställelse för motionärerna.
Herr talman! Gabriel Romanus säger att det är så svåra frågor. Det är ju det jag också framhåller. Och just därför att det är så svåra frågor tarvar de en seriös utredning. Vi kan inte låta oss nöja med det läge som råder. Gabriel Romanus vet nog bättre än de flesta här i kammaren hur skiftande praxis är när det gäller vården i livets slutskede.

Herr talman! Jag har naturligtvis med stort intresse lyssnat på denna debatt. I mångt och mycket delar jag de synpunkter som Gabriel Romanus har framfört, nämligen att detta är ett svårt område och särskilt ett svårt område att lagstifta på. Jag var litet förvånad när Mårten Werner så ivrigt hävdade vår rätt att bestämma om vår hädanfärd — det förvånade mig därför att uttalandet kom från en medlem av prästerskapet. Jag hade för en tid sedan att göra med en islamisk trosbekännare som vägrade att behandlas därför att han ansåg att man skall låta Gud bestämma om ens hädanfärd. Mårten Werner citerade ett uttalande av någon av våra jurister, att behandling mot patientens uttalade vilja strider mot grundlagen. Det är fullkomligt självklart att det förhåller sig på det sättet. Jag vet mig aldrig under min snart 40-åriga läkarverksamhet ha varit med om att behandling har givits en patient mot hans uttalade vilja. Jag tror att man måste ha klart för sig att det är sällsynta fall som har väckt dessa bekymmer hos Mårten Werner. Mot patienters vilja tror jag inte att det ges någon behandling här i landet. Jag begärde emellertid ordet för att påpeka att det förekommer två olika slag av testamenten. Det som behandlas på s. 8 i betänkandet är en skriftlig förklaring genom vilken en patient har fastställt vilken behandling som skall genomföras om han eller hon skulle drabbas av olycksfall, bli obotligt sjuk eller senil. Det är väl detta som folk oroar sig för — att de inte skall kunna uttala sina önskemål eller ens veta vilka önskemål de har mot livets slut. Under mitt arbete i kommittén om sjukvård vid livets slut råkade jag i samband med frågan om hjärttransplantation på ett amerikanskt dokument, The Californian National Death Act. Det är upprättat som ett slags kontrakt mellan patienten och hans läkare. Det gäller i fem år, men det gäller inte för gravida kvinnor. Enligt bestämmelserna i detta dokument skall patienten minst två veckor före kontraktets uppgörande ha fått besked av två läkare att han eller hon lider av en dödligt förlöpande sjukdom, att döden är nära förestående och att fortsatt behandling endast artificiellt förlänger tiden till dess att döden inträder. Under de förhållandena kan patienten åberopa sin lagliga rätt att få dö utan vidare behandling, och patientens ”husläkare” åtar sig att se till att så sker. Men patienten skall ha talat med sin familj om detta kontrakt och det skall vara bevittnat av två vuxna, som inte tillhör familjen, som inte är nämnda i vederbörandes testamente och som inte har några fordringar på patienten. Man kan redan av dessa formuleringar förstå att detta är juridiskt knepiga saker. Det är möjligt att regeringen kommer att göra någonting i denna fråga — det vet jag ingenting om. För de flesta ledamöter i kommittén om sjukvård vid livets slut var det tydligen en het potatis, och det gick inte att komma längre än till de allmänna uttalanden som är gjorda. Och kanske är det bäst så.
Herr talman! Jag kan instämma i mycket av vad Gunnar Biörck sade men definitivt inte i det sista — att kanske är det bäst så, nämligen att man låter frågan stanna i det dunkel där den befinner sig. Gunnar Biörck instämde med Gabriel Romanus om att detta är ett svårt område. Varför inte instämma med mig också? Även jag tycker att detta är ett svårt område. Det är just därför, Gunnar Biörck, som jag tycker att frågan skall utredas ytterligare. Fortsätt umgänget med den islamiske trosbekännaren! Det är uppenbarligen nyttigt, för han har precis samma mening som jag: Det är Gud som skall bestämma min hädanfärd och inte Gunnar Biörck eller någon annan läkare. Där tror jag att patienten kanske känner Guds vilja bättre än doktorn gör i åtskilliga lägen. Att behandling mot patientens vilja inte skall förekomma är ju vedertaget och riktigt — och väl är det. Men — det berörde ju Gunnar Biörck också — viljan kommer inte till uttryck i livets slutskede. Patientens vilja kommer inte till uttryck när patienten befinner sig i ett medvetslöst tillstånd. Det är då ett livstestamente skulle kunna ge ledning beträffande behandlingen. Ett sådant testamente skulle också vara ett rättsskydd för doktorn, som ju kan få stå till svars inför ansvarsnämnden och ständigt är utsatt för anhörigas anklagelser osv. Det förvånar mig litet att Gunnar Biörck inte stöder den här tanken, men hans anförande var litet dunkelt mot slutet. Det fanns ju någon sorts rekommendation i det amerikanska livstestamente som Gunnar Biörck nämnde. Det noterade jag med tacksamhet.
Herr talman! Orsaken till att jag kanske inte stöder Mårten Werners entusiastiska insatser på det här området är att jag under nära 40 års läkargärning i stort sett inte har haft behov av något juridiskt stöd bakom ryggen för att handla så som jag tyckt att förhållandena i det speciella fallet bort föranleda. Jag tror inte att jag skulle ha blivit lyckligare av något slags juridiskt stöd. Vi befinner oss måhända ibland i en litet bisarr situation när vi för denna diskussion här i landet.

Jag tycker att detta är rätt allvarligt, för trots allt måste vi väl sträva efter att ge så god vård som möjligt och inte så nedtrappad vård som möjligt.
Herr talman! Av tradition har det ändå varit så att detta med vård har varit liktydigt med att bota patienter. Det kan väl tänkas — i varje fall har någon uttryckt det så — att man lätt tappar intresset för patienten, när man inte längre kan bota densamma. Vad vi vill införa i livets slutskede är att ge den döende den trygghet, ro och frid som man behöver när man går över gränsen. Det är en lika seriös uppgift som att bota en åkomma. Därvidlag är det verkligen inte fråga om någon begränsning av vården, Gunnar Biörck, utan snarare motsatsen.
Herr talman! Jag tycker att ordet ”bota” alltid är ett mycket vanskligt ord i medicinska sammanhang. Det är inte så ofta vi kan ge oss ut för att bota sjuka människor. Vad vi gör är att vi försöker behandla dem, så att vi får till stånd en så god förbättring som omständigheterna medger. Jag tror inte alls att sjukvårdspersonalen och läkarna förlorar intresset för patienter som inte går att ”bota”. Tvärtom tror jag att vi har minst lika stort intresse för dem för vilka våra resurser är bristfälliga eller inte räcker till. Men det är klart att det tar mer på oss att sköta sjuka personer hos vilka vi inte ser några framsteg. Att utveckla detta närmare skulle föra alltför långt, herr talman. Jag skall därför inte fördjupa mig mer i dessa problem. Jag får kanske tillfälle att återkomma till den här frågan och till Mårten Werner vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag skall inte förlänga diskussionen, men jag är medveten om att Gunnar Biörck också vet att det brister mycket i utbildningen när det gäller vården av de döende och att personal av skilda kategorier känner sig besvärad och handfallen inför döden. Den bristen i utbildningen håller man nu på och reparerar, så där har uppenbarligen förelegat ett behov.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 29, som nu skall behandlas, innehåller vissa delar som är föranledda av proposition nr 104 om vissa högskoleadministrativa frågor och vissa delar som är föranledda av budgetpropositionen. Jag kommer främst att uppehålla mig vid de förra. Det gäller dels antalet ledamöter i regionstyrelserna och vilka intressen de skall representera, dels dokumentation och statistik om högskolan. Först då till antalet ledamöter i regionstyrelserna. Antalet ledamöter i regionstyrelserna är f. n. 21. Nu vill de borgerliga minska antalet till 18. Motivet uppges vara att regionstyrelserna inte fungerar tillfredsställande som styrelser. Detta konstaterande bygger man på en utredning som heter En decentraliserad högskola och har som enda utredningsman Jörgen Ullenhag, tillika sakkunnig i utbildningsdepartementet. Utredningen tillsattes på våren 1977, innan de nya högskolebestämmelserna trätt i kraft. Den avlämnade sitt betänkande vid årsskiftet 1978-1979, således sedan regionstyrelserna varit i gång endast ett och ett halvt år. Utredningens förslag kan då rimligen inte bygga på mer än ungefär ett års verksamhet för regionstyrelserna. Vi socialdemokrater anser detta vara en alldeles för kort tid för att dra några som helst slutsatser om vilken betydelse regionstyrelsernas storlek har för deras arbetsduglighet. Vi menar självfallet att högskolereformen skall utvärderas. Vi tycker också det är bra att utvärderingsarbetet startar så att säga jämsides med reformen. Vi anser däremot inte att utvärderingsarbetet efter bara ett par år skall ge anledning till ingrepp. Även utvärderingar bör bygga på ett rejält erfarenhetsunderlag. Man kan inte allvarligen hävda att förslaget om regionstyrelsernas minskning gör det. Vi betraktar regeringens förslag som utslag av ren klåfingrighet. Något tyckte man väl att man borde trösta den framstående utredningsmannen med, och då fick det bli den här minskningen. Det är möjligt att man i framtiden skall fundera över regionstyrelsernas storlek, men då skall det vara på grundval av en betydligt längre tids erfarenhet. Att som de borgerliga nu gör försöka inbilla någon att en styrelse som har 21 ledamöter skulle fungera mer ändamålsenligt än en med 18 är groteskt. Alla som har någon erfarenhet av styrelsearbete av det här slaget inser att denna marginella förändring inte förändrar sammanträdesmiljön ett spår. Nej, tycker man att en styrelse på 21 personer fungerar dåligt just på grund av sin storlek, så borde man väl i rimlighetens namn ha föreslagit en rejäl nedskärning till 9 å 11 personer, dvs. en halvering. Det är nämligen först vid rejäla förändringar i ledamotsantalet som man ändrar arbetsbetingelserna. Sådana ändringar kräver självfallet en längre erfarenhet att bygga på. Vi anser således sammanfattningsvis att minskningen av ledamotsantalet från 21 till 18 både är onödig och blir verkningslös. Vad så gäller fördelningen av ledamöter i regionstyrelsen, så bygger den f.n. på den s.k. kompromiss som gjordes 1975 med två tredjedelar ”extern”-representanter och en tredjedel ”intern”-representanter i regionstyrelserna och det omvända i högskolestyrelserna. Förslaget i propositionen är att minskningen skall gå ut över de tre löntagarorganisationernas allmänrepresentanter. I utskottet ändrade sig i sista stund, tisdagen den 29 april, den borgerliga majoriteten efter det att utredningsmannen och utskottsledamoten Jörgen Ullenhag varit ute hos TCO på Bergendal på en konferens och blivit illa åtgången, måndagen den 28 april, alltså dagen före. Ändringen innebar att regeringen nu skall, som det heter, ånyo pröva om löntagarrepresentationen skall minskas, genom att det är representationen för de anställda inom högskolan som skall försvinna, eller om det är representationen för de centrala löntagarorganisationerna som skall försvinna — för försvinna skall ju tre stycken, enligt de borgerliga. Motiven som anförs för att ta ut minskningen just på löntagarorganisationernas representation är, såvitt jag kan se, två. För det första säger propositionen att, trots styrelsernas storlek, det bara är två som företräder ”verksamheten”. För det andra anser propositionen att löntagarna har en dubbel representation. Det första påståendet, att bara två personer i regionstyrelsen företräder verksamheten, tas inte direkt till intäkt för något förslag, så det kunde ju egentligen få passera här utan kommentar. En reflexion i sammanhanget ligger emellertid nära till hands. Nog företräder väl de tre anställda och de två studerande verksamheten i högskolan. Propositionen använder i det här sammanhanget uttrycket ”verksamheten” så att den icke initierade kan förledas tro att de tre anställda och de två studerande inte har med verksamheten att göra. Det har de självfallet, fast de kanske bedömer verksamheten ur andra synvinklar än vad de två resterande personerna gör, vilka ju oftast hämtas ur högskoleledningarna. Om nu f. ö. de borgerliga verkligen tycker att det man i propositionen kallar ”verksamheten” fått för låg representation, varför föreslår man då inte en ökning av den? Vad sedan beträffar talet om dubbel representation för löntagarorganisationerna, är det tydligen detta argument som de borgerliga i huvudsak hänger upp sitt förslag om minskning på. Vi säger från socialdemokratiskt håll i vår reservation att det bara är i en mycket formell mening som det är en dubbel representation. Det framstod vid alla de diskussioner som föregick reformen, att de centrala löntagarorganisationernas representanter och de inom högskolan anställdas representanter motiverades på helt olika sätt. Vid TCO:s och LO:s gemensamma uppvaktning inför utskottet framgick det också klart att nomineringsgången för de centrala löntagarrepresentanterna och för de anställda inom högskolan är helt olika och handläggs av olika instanser inom LO och TCO. Talet om dubbel representation för löntagarna är således ett formalistiskt resonemang som de borgerliga nu plockat fram för att missgynna löntagarna. Man blir inte förvånad. Det här förslaget passar bra in i all annan löntagarfientlig verksamhet, som den borgerliga majoriteten har ägnat sig åt den senaste tiden. Propositionens förslag avsåg dessutom att missgynna allmänrepresentationen i relation till internrepresentationen. Nu har, som jag nämnde tidigare, den borgerliga utskottsmajoriteten ändrat sig och vill att regeringen ånyo skall pröva vilken löntagrrepresentation som skall minskas. Alldeles oavsett vad regeringen kommer fram till, rubbar man den balans som råder mellan externoch internrepresentation i regionstyrelser och högskolestyrelser, sedda tillsammans. Det är sådant man råkar ut för, när man rycker ut en bit ur ett sammanhang utan att också se på — i det här fallet — Vi kan för vår del givetvis inte tillstyrka förslaget — allra minst utur den aspekt jag nyss anlade. Jag går så över till att kommentera det andra huvudavsnittet i proposition nr 104. Det gäller dokumentation och statistik om högskolan. Jag skall inte fördjupa mig i alla de detaljer som utredning, proposition och utskottsbetänkande tar upp. Vi ansluter oss från socialdemokratiskt håll i och för sig till ett bantat centralt högskoleregister enligt propositionen. Men vi gör det inte villkorslöst. Därför har vi måst reservera oss. Vårt villkor för att vi skall ansluta oss till ett centralt högskoleregister enligt propositionens förslag är att det skapas uttryckliga garantier för att viktig information samlas in på annat sätt. Den garantin har vi inte fått av den borgerliga majoriteten. Den viktiga information vi främst tänker på gäller de studerandes sociala bakgrund, studieavbrott, arbetslivserfarenhet och uppföljningen på arbetsmarknaden efter studierna. Ger man inte statistiska centralbyrån resurser att genom olika slags undersökningar av både längdsnittsoch tvärsnittskaraktär ta in information i de här viktiga avseendena, kan vi alltså inte godta propositionens förslag. I det sammanhanget vill jag också betona att det är viktigt att redan etablerade s.k. longitudinella databasers finansiering och handhavande säkras. Det är ju först när man har säkrat sociala bakgrundsdata av det slag jag nämnde förut som man kan belysa t.ex. rekryteringseffekter, socialt och geografiskt, av högskolereformen. Det är först då som studieavbrott och studiemisslyckanden kan relateras till sociala bakgrundsdata, liksom val av studievägar på linjer och enstaka kurser. Vi vill alltså att regeringen för riksdagen presenterar en plan för hur verksamheten med dessa kompletterande undersökningar skall läggas upp och finansieras. I denna plan bör också ingå en redovisning av kostnaderna för enstaka kurser enligt den högre ambitionsnivån, som redovisar även kurser om 20 och 40 poäng. Jag går slutligen över till att kommentera ytterligare en reservation, nämligen reservation nr 3 från socialdemokratiskt håll. Den gäller finansieringen av universitetslektorernas tjänstledighet för forskning. Vi anser detta så angeläget att vi är beredda att satsa ytterligare 5 milj.kr. för ändamålet. Vi är medvetna om att lärartjänstutredningens förslag ligger, men vi vill inte låta detta fördröja en ytterligare satsning. Beträffande de statsfinansiella skäl som den borgerliga utskottsmajoriteten åberopar för avslag på vårt yrkande har vi gjort en annan prioritering i vår budget. Den visar att vi lägger större vikt än de borgerliga gör vid att låta universitetslektorer få forska. Reservation nr 4 kommer Karl-Erik Häll att ta upp. Jag kan därför, herr talman, avsluta med att yrka bifall till reservationerna 1-5 i utbildningsutskottets betänkande nr 29 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden väckte vi socialdemokrater på Norrbottensbänken motion nr 1443, vari vi ingående behandlade näringslivsfrågorna inom vårt län. En del av denna motion har redan behandlats i kammaren, nämligen vårt förslag om inrättande av en professur i industriell organisation vid tekniska högskolan i Luleå, Som bekant avslog riksdagen detta förslag med benäget stöd från Norrbottensbänkens borgerliga ledamöter. Med detta i färskt minne är det naturligtvis med mycket små förhoppningar om framgång som jag nu skall tala för en annan del av våra förslag, nämligen yrkandena 1 och 2 i motion nr 1313 av Ingvar Svanberg m.fl., som återfinns i reservationerna nr 4 och 5 i det betänkande som vi nu behandlar. Vid utskottets behandling avstyrkte majoriteten i utskottet vårt förslag med hänvisning till näringsutskottets yttrande över motionen. Om man läser detta yttrande, skall man finna att det egentligen är ett klart positivt yttrande i själva sakfrågan. Men majoriteten i utskottet anför att pengarna — de 3 milj.kr. som vi föreslår — tas ur fel anslag. Till detta fogar sedan utskottsmajoriteten en from förhoppning om att de parter som är inblandade i den nu pågående försöksverksamheten noga skall pröva möjligheten till en fortsatt finansiering av denna ur, som det heter, ”andra källor”. Vilka källor det skulle vara fråga om säger man inget om, och kanske skall man inte begära allting här i livet. Med litet ansträngning räckte det anförda till för den borgerliga majoriteten att hänga upp ett avslagsyrkande på, och det var egentligen det man eftersträvade. På samma bräckliga grund står även utbildningsutskottets borgerliga majoritet, när den avstyrker vårt förslag. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för att mera ingående argumentera för vårt förslag, dels därför att det med önskvärd tydlighet framgår av såväl motionens som reservationens skrivning, dels därför att en argumentation förefaller tämligen meningslös. Har den borgerliga majoriteten i två berörda utskott orkat med att säga nej på grundval av ett yttrande, som i allt väsentligt är positivt till en sådan försöksverksamhet som vi föreslår, kommer det med all säkerhet att räcka till för att majoriteten i kammaren skall göra samma sak och avslå förslaget. Det är i vart fall beklagligt att man inte skall orka med att ge Norrbottens näringsliv och då först och främst de små och medelstora företagen denna värdefulla möjlighet till en snabbare och bättre utveckling. Effekten av den lilla försöksverksamhet som tidigare bedrivits ger ju klart och entydigt besked om värdet av att få ut civilingenjörer i företagen. Vårt förslag innebär en massiv satsning som enligt vår mening skulle verka snabbare och med större effekt. Omsorgen om de små och medelstora företagen, inte minst i Norrbotten, har borgerliga riksdagsmän ofta talat om. Men steget från ord till handling verkar bli allt svårare att ta för majoriteten i riksdagen. Det beklagar jag djupt på vägnar av ett pressat näringsliv i Norrbotten. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 5 vid utbildningsutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Jag vill som talesman för utskottet kommentera de socialdemokratiska reservationerna i nummerordning. Den första reservationen gäller regionstyrelsernas sammansättning. Reservanterna motsätter sig en minskning av antalet ledamöter i regionstyrelserna med tre ordinarie och tre suppleanter. Som Lars Gustafsson påpekat har regionstyrelserna i dag 21 ledamöter och 20 suppleanter. Många har under lång tid kritiserat det höga ledamotsantalet. Det var bakgrunden till att decentraliseringsgruppen i betänkandet En decentraliserad högskola föreslog en minskning med tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Remisskritiken var deiad, men ett stort antal instanser tillstyrkte den föreslagna förändringen. Det är litet märkligt att Lars Gustafsson talar om att det är groteskt med den här minskningen. Titta på s. 70 i propositionen, där ett stort antal remissinstanser finns uppräknade, som samtliga har tyckt att minskningen var försvarbar. Det är nog litet svårt att säga till riksrevisionsverket, högskolestyrelsen i Stockholm och alla andra som har tillstyrkt förslaget att de har gjort en grotesk bedömning. Jag tycker att Lars Gustafsson på den punkten tog i litet för mycket. Föredragande statsrådet ansluter sig till decentraliseringsgruppens förslag och förordar en minskning av antalet löntagarrepresentanter till hälften. Utskottsmajoriteten ansluter sig också till förslaget. men vi säger samtidigt att regeringen ånyo bör pröva om representationen för löntagarorganisationerna bör ske genom att de anställda inom högskolan nominerar företrädare eller genom att löntagarorganisationerna ges utrymme inom gruppen av företrädare för de allmänna intressena. Minskningen motiveras alltså både i propositionen och i utskottsbetänkandet med att storleken på regionstyrelserna skall bli mera ändamålsenlig. Även med det förslag som nu föreligger får löntagarorganisationerna ett rimligt inflytande genom att vara företrädda av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Jag noterar att inte heller den socialdemokratiska reservationen nr I — och Lars Gustafsson gör det inte heller här i dag — stänger dörren för en framtida förändring av regionstyrelsernas storlek. Skillnaden är att majoriteten anser att en sådan förändring bör genomföras nu. Lars Gustafsson gör ett nummer av att det står talat om detta med allmänna intressen och de anställda. På den punkten har man helt enkelt hänvisat till förordningen med instruktion för regionstyrelserna. som väl ingen har haft någon invändning mot tidigare. Där sägs klart att vid tillämpning av 31 § första stycket högskolelagen skall regionstyrelsen bestå av 14 företrädare för allmänna intressen och två företrädare för verksamheten inom högskolan i regionen av vilka minst en skall vara rektor vid statlig högskoleenhet. Antalet företrädare för de anställda som skall ha rätt att ingå i styrelsen skall vara tre. Det ges alltså en direkt hänvisning till den förordning som har gällt under den tid vi har haft de här bestämmelserna. Den andra reservationen från socialdemokraterna gäller frågan om dokumentation och statistik för högskolan. Reservanterna ansluter sig till den socialdemokratiska motionen 1979/80:1928, där det sägs att det är nödvändigt att en garanti ges för att longitudinella undersökningar och tvärsnittsundersökningar kan göras. I motionen och i reservationen föreslås att regeringen skall presentera en plan för verksamhetens fortsatta finansiering, som garanterar att sådana undersökningar kommer till stånd. Jag vill understryka att det statistikbehov som socialdemokraterna pekar på inte står i strid med propositionens intentioner, som alltså utskottsmajoriteten ansluter sig till. I propositionen görs nämligen den bedömningen, att den behövliga statistiken kan klaras inom ramen för befintliga resurser genom lämpliga avvägningar och prioriteringar. Ansvaret för att detta genomförs kommer enligt propositionen i första hand att vila på SCB och det föreslagna samrådsorganet. Förnyade bedömningar kommer att kunna göras i samband med det årliga budgetarbetet, första gången inför budgetåret 1981/82. Ett underlag härför blir de redogörelser för den genomförda verksamheten som myndigheterna enligt gällande anvisningar har att lämna i samband med sina anslagsframställningar. Detta är alltså motiveringen till att utskottsmajoriteten ansluter sig till propositionen och inte till den socialdemokratiska motionen. I den socialdemokratiska reservationen nr 3 föreslås att ytterligare 5 milj.kr. skall anvisas för finansiering av universitetslektorers tjänstledighet för forskning. Låt mig i detta sammanhang påminna om att riksdagen på regeringens förslag förra året anvisade 7,5 milj.kr. för detta viktiga ändamål. I år föreslås att ytterligare 5 milj.kr. i s.k. friska pengar skall tillföras för ändamålet. Det innebär att på två år har resurser på 12,5 milj.kr. byggts upp. Det förslag som man i år lägger fram -— vilket alltså innebär ett påslag med 5 milj.kr. — följer helt universitetsoch högskoleämbetets äskanden. Under två år har således en hygglig satsning skett på detta viktiga område. Till bilden hör vidare — det var Lars Gustafsson också inne på — att lärartjänstutredningen i sitt nyligen avgivna betänkande, Lärare i högskolan, behandlat frågan om forskningsmöjligheter för bl.a. den kategori lärare som det här gäller. I lärartjänstutredningen har vi föreslagit exakt samma årliga långsiktiga satsning som UHÄ och regeringen nu föreslår, dvs. ett påslag med 5 milj.kr. per år. Även lärartjänstutredningens socialdemokratiska ledamöter står bakom det förslaget. Reservation nr 4 berör frågan om försöksverksamhet vid högskolan i Luleå. Reservanterna vill att 3 milj.kr. skall anvisas för att årligen 25 civilingenjörer skall kunna anställas vid högskolan, vilka skäll — under överinseende av forskare vid högskolan — arbeta i mindre och medelstora företag i Norrbottens län. Utbildningsutskottet ansluter sig — Karl-Erik Häll har varit inne på det - till näringsutskottets utförliga yttrande, som finns upptaget som en bilaga i trycket. Näringsutskottet framhåller att det är önskvärt att ett samarbete mellan högskolan i Luleå och företag i regionen kan pågå även framgent. Men, säger man, det kan knappast vara rimligt att en sådan verksamhet som det nu gäller finansieras med medel från ett anslag som avser utgifter inom högskoleväsendet. ”Dess syfte är ju väsentligen att främja den tekniska utvecklingen i mindre företag och därigenom sysselsättningen, direkt av civilingenjörer och indirekt också av annan personal.” Näringsutskottet förutsätter även att intressenterna i den nuvarande försöksverksamheten noga prövar möjligheterna att åstadkomma en fortsättning av den med finansiering ur andra källor. Detta är alltså den motivering som utbildningsutskottet också har anslutit sig till. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jörgen Ullenhag sade att inte ens vi stänger dörren för eventuella framtida förändringar när det gäller regionstyrelsernas storlek. Det är klart att vi inte gör det, för ingenting kan vara säkert för evig tid. Vad diskussionen i dag gäller är inte eventuella framtida förändringar utan den förändring som det nu föreligger förslag om. Jag tycker inte alls att jag tar i för mycket när jag säger att det är en klåfingrighet. Att alltså minska en församling på 21 personer med 3 personer till 18 har inte någon som helst betydelse för det klimat som den församlingen arbetar i. Om man hade anfört andra skäl för en minskning hade man kunnat ta upp dem till diskussion. men nu är ju skälet för en minskning att antalet ledamöter är för stort. Det hjälper inte att man lägger till de 20 suppleanterna. Då får man sätta de 41 personerna i relation till de 6 man minskar med. Det är ju bara en marginell förändring. Jag vet inte, Jörgen Ullenhag, om riksrevisionsverket anlägger sådana synpunkter på minskningen. Det är möjligt att man anlägger andra synpunkter. Kanske tycker man att för mycket pengar satsas på arvoden till ledamöterna, och därför kanske man gärna ser att en minskning sker — jag vet inte, men det kan ju tänkas. Jag tror inte att de är speciellt bra på att bedöma hur sådana här organ fungerar storleksmässigt. Ett par ord om löntagarinflytandet. Jörgen Ullenhag säger att löntagarna fått ett rimligt inflytande. Den uppfattningen delas uppenbarligen inte av löntagarorganisationerna, i varje fall inte av TCO och LO. Lennart Bodström sade så här vid TCO-UHÄ-träffen på Bergendal den 28 april: ”Även regeringens förslag om att utesluta den arbetslivserfarenhet som löntagarna representerar från regionstyrelserna tycks ha tillkommit alltför hastigt. I den utredning som har legat till grund för regeringens ställningstagande i denna fråga talades endast allmänt om att antalet ledamöter i regionstyrelserna borde minska för att arbetsförutsättningarna skulle bli bättre, men ingen av remissinstanserna trodde att arbetsförutsättningarna nämnvärt skulle förändras om — som förslaget var — antalet minskades från 21 till 18. Förslaget togs helt enkelt inte riktigt på allvar. Ingen lade heller ned möda på att argumentera för varför den ena eller den andra representanten borde finnas kvar. Förvåningen blev därför stor då regeringens förslag att de arbetstagarnominerade representanterna för allmänna intressen i regionstyrelserna skulle uteslutas, medan SAF:s representant skulle sitta kvar. Förslaget ursäktades med att representanterna för den vid högskolan anställda personalen skulle finnas kvar. Det vittnar om ganska dålig kunskap om den fackliga verksamheten när man föreslår att den inom högskolan anställda personalen skall representera samhället utanför. Vid de obligatoriska MBL-förhandlingarna inför förhandlingsrådet i samband med att propositionen skulle läggas påpekade också de anställdas organisationer, Statsanställdas Förbund och TCO-S att de inte kunde ta på sig något annat än att representera de anställda vid högskolan.” Det tyder på att man på hög nivå inom TCO — det gäller LO också —-inte alls tycker att man fått en rimlig representation. Kvar står resonemanget om dubbelrepresentationen som regeringen vill minska och som man gjort ett stort nummer av i argumentationen. Det är inte någon dubbelrepresentation i reell mening, för de avsedda representanterna företräder trots allt olika grupper. När det gäller frågan om statistik och dokumentation vill jag bara säga att vi inte diskuterar enbart intentionerna, utan vi diskuterar också resurserna. Regeringen tror alltså att man kan klara de här intentionerna med omfördelning av befintliga resurser. Det tror inte vi, och därför vill vi ha en plan där även förslag om finansiering ingår. Det tycker vi är rimligt, för det är viktiga saker vi menar måste komma med. Regeringen pekar inte på vad som skall tas bort för att få utrymme för detta utan det skall bara klaras med befintliga resurser. Det går alltid lätt att säga men det är svårt att klara. Vi menar därför att regeringen bör lägga fram en plan så att man kan se vad man gör och hur stora resurser man är beredd att satsa. Jag tror nämligen att det behöver satsas en del nya resurser. Om regeringen tycker annorlunda får man tala om var medlen skall tas, för det går åt en hel del på den här punkten. När det gäller universitetslektoraten är det klart att vi inte polemiserar mot Jörgen Ullenhag, när han tar upp de satsningar som gjorts. Jag konstaterar bara att vi är beredda att satsa mer, och det beror naturligtvis på att vi gör en annan prioritering. Vi sätter möjligheten för universitetslektorerna att forska högre än den borgerliga majoriteten gör.
Herr talman! Jag noterar att Jörgen Ullenhag egentligen inte hade något att erinra mot det förslag i utskottsbetänkandet som jag talade för, nämligen de civilingenjörer vi föreslår skall bli verksamma i Norrbotten. Han var inte heller, såvitt jag förstår, emot de kostnader detta skulle betinga. Men han vidhåller nu som förut att det hela egentligen hänger på att vi föreslagit att pengarna skall tas ur fel anslag. Det är möjligt att vi får överväga andra sätt att finansiera detta, i vart fall om det skall bli fråga om en permanentning av verksamheten. Men vi har ansett det vara värdefullt att få i gång försöksverksamheten i den omfattning vi föreslagit för att resultatet skall kunna ge något besked vid den utvärdering som vi också föreslår skall äga rum efter tre år. Det är därför vi föreslagit att medlen skall tas fram denna väg. Är det bara, Jörgen Ullenhag, fråga om var vi skall ta medlen för denna verksamhet hade det varit tacknämligt om vi fått den debatten i utskottet. för då hade vi måhända kunnat finna någon utväg. Vi är i övrigt överens om att det är ett riktigt och värdefullt och välmotiverat förslag. Nu drar jag dock den slutsatsen att det inte är en lösning i sak det gäller, utan att det bara är fråga om att hitta en krok att hänga upp ett avslagsyrkande på. Tydligare än så kan man inte visa att man egentligen bara talar om att man vill göra en mängd värdefulla saker men att det, när det kommer till ett avgörande, visar sig att det inte finns någon allvarlig mening bakom det talet. Detta beklagar jag än en gång.
Herr talman! Först till Lars Gustafsson. Jag hängde upp mig på formuleringen att det var groteskt att föreslå en minskning av omfattningen, tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Jag tillät mig hänvisa till den långa rad av remissinstanser som inte tyckte att det var groteskt, utan som tvärtom instämde i förslaget om en minskning och ansåg att regionstyrelsernas arbete därigenom skulle bli mer hanterligt. Jag nämnde också de två första vid namn — riksrevisionsverket och högskolestyrelsen i Stockholm. Jag skall bespara kammaren en uppläsning av alla övriga instanser som har tillstyrkt förslaget — de finns upptagna på s. 70 i propositionen, och jag kan hänvisa till denna. Det är inte heller så att den fackliga fronten är obruten i uppfattningen om minskningen, utan man inser på många håll att tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter är en ganska rimlig representation. Jag kan citera vad Universitetslärarförbundets organ ULF-tidningen säger i ett nyligen utkommet nr 3 för i år. Där heter det om just den här propositionens förslag: ”Tilltalande är att antalet ledamöter i regionstyrelserna minskas från 21 till 18.” Det finns alltså många andra inslag i propositionen som man tycker är bra. Universitetslärarförbundets tidning stöder alltså vår proposition på den här punkten. Meningarna går således isär. Vidare undrar jag vad socialdemokraterna egentligen vill på sikt. De talar i allmänna ordalag om att det här är en för liten minskning av representationen och att de vill göra något rejält. Lars Gustafsson nämner att det vore aktuellt med en halvering eller någonting dylikt. Men om man tänker sig en sådan lösning, klarar man då verkligen att behålla sex ordinarie ledamöter för löntagarorganisationerna och sex suppleanter? Hur går det ihop? Är inte sanningen den att också socialdemokraterna håller dörren öppen för en minskning även av den här representationen på sikt? Jag vill gärna ha ett svar av Lars Gustafsson på den punkten. Det är väl inte alldeles ointressant att man har föreslagit att av högskoleanslaget skall anvisas medel till den här verksamheten i Norrbotten. Näringsutskottets betänkande hänvisar f.ö. till en mycket intressant försöksverksamhet som bedrivs av forskningssamverkanskommittén och som bl.a. berör just Norrbotten. Det skall bli värdefullt att få ta del av de resultaten senare i år när forskningssamverkanskommitténs betänkande kommer. Det är visserligen inte huvudmotiveringen för ett avslag, men det hör till bilden, och jag vill peka på det också. Det vore, tror jag, riskfyllt att ge sig in i ett direkt företagsstöd med finansiering via högskoleanslaget. Man kan också fråga sig vilka bollar man skulle sätta i rullning, om man gav klartecken för den här lösningen. Varför skulle t.ex. inte småföretag i Småland eller Värmland vilja ha samma lösning? Det är faktiskt fråga om ett sysselsättningsstöd i första hand, och det är inte rimligt att då välja den här finansieringsformen. Och frågan om finansieringsform är inte ointressant, Karl-Erik Häll!
Herr talman! Först till frågan om antalet. När Jörgen Ullenhag frågar om det inte är så att också vi håller dörren öppen, vill jag påpeka att vårt viktigaste argument är att det ännu är för tidigt att ändra på de här sakerna. Över huvud taget har vi inställningen att det är bra att reformen först blir utvärderad och att det är bra att utvärderingsgrupper blivit tillsatta, som kunde börja jobba när reformen trädde i kraft. Vi tycker också att det är bra att det arbetet fortsätter. Men att på grundval av kortvariga erfarenheter — under bara ett år — rycka ut enskilda detaljer tycker vi inte är särskilt bra, eftersom man därmed skulle rycka sönder reformen. Det är i dagens läge vi skall bedöma om det är bra att minska representationen eller inte. Vårt huvudargument är alltså att det är för tidigt att göra denna bedömning nu. Eftersom propositionen argumenterar för en minskning, både när det gäller antalet representanter och när det gäller arten av minskningen, måste vi gå i någon sorts polemik. Om regeringssidan vill göra en minskning — för det är ju det man vill —, varför vidtar man då bara marginella förändringar? Varför tar man inte i stället till rejäla förändringar, så att man uppnår det som man säger sig vilja uppnå, nämligen en radikal förändring av sammanträdesmiljön i avseende på storlek? Det är det man debatterar hela tiden. Det var mot den bakgrunden jag tog upp detta med att den minskning man föreslog var för liten, om man nu ville minska. Men uppenbarligen är man rädd för att göra någonting åt detta. Jag tycker därför att man lika gärna kunde låta bli att göra denna minskning nu när det har gått så kort tid. Det är vår huvudposition. När det gäller antalet i övrigt tycker jag vi skall lämna frågan om uttryckssätten och remissinstanserna. Men kan Jörgen Ullenhag verkligen med sin personliga erfarenhet se att det blir någon som helst förändring i en regionstyrelse om man minskar antalet ledamöter från 21 till 18? Den fackliga fronten är inte obruten, säger Jörgen Ullenhag. Nej. det är klart attt.ex. Universitetslärarförbundet, ULF, har en annan åsikt. Men om man ställer detta lilla förbund mot LO och TCO, så får man en bild av hur den fackliga fronten ser ut, hur tyngden är i de olika vågskålarna — och det är en väsentlig skillnad. Jag skulle ha god lust att citera mera från Lennart Bodströms anförande på Bergendal, men det jag tog upp förut kan räcka. Det visar i alla fall att huvudstyrkan på den fackliga sidan är missnöjd med denna förändring. Försök alltså inte, Jörgen Ullenhag, att göra något nummer av vissa formuleringar. Vi tycker att förslaget är för tidigt väckt, och det regeringen gör nu kommer inte att få någon effekt i den riktning som man tänker sig. Dessutom är laddningen riktad åt ett bestämt håll, nämligen åt löntagarhållet, vilket gör att man från andra synpunkter blir tveksam om vilka intentioner regeringen egentligen har.
Herr talman! Jag vill säga till Jörgen Ullenhag att vi inte alls är ointresserade av vilket resultat Fosam kommer att redovisa av den verksamhet som pågår. Vi har inte velat föreslå att den verksamheten skulle upphöra i utbyte mot den som vi nu föreslår, utan vi ser fram mot resultatet med stort intresse. Jag förstår inte riktigt varför utskottet inte passade på att hänvisa till de beredskapsarbeten för civilingenjörer som pågår i Norrbotten, men det var måhända av det skälet att utskottet då får lov att tala om att det inte finns medel för en fortsättning av den verksamheten. Jörgen Ullenhag frågar vilka bollar man sätter i rullning. Jag vill fästa uppmärksamheten på att vad vi föreslår är en försöksverksamhet av ganska begränsad omfattning och en utvärdering efter tre år. Om man nu befarar att en försöksverksamhet i Norrbotten skulle sätta en massa bollar i rullning i Småland och på andra ställen, så tror jag att det skulle vara mycket enkelt att bromsa de bollarna när de börjar rulla — just med hänvisning till att det är fråga om en försöksverksamhet. Jag tror det är bortförklaringar. Om försöksverksamheten i Norrbotten går bra, låt oss då i rimlighetens namn gärna applicera den på andra områden i Sverige! Låt oss gå över till att diskutera hur detta skulle finansieras! Det kanske är det som föresvävar Jörgen Ullenhag när han hänvisar till Fosam, för där är faktiskt kostnadsbärarna andra än dem vi föreslår. Jag skulle också vilja säga att om vi hade diskuterat detta seriöst i utskottet är det möjligt att vi kunde ha enat oss om att t.ex. låta de statliga företagen i Norrbotten stå för en del av kostnaden — det är också indirekt statliga medel. Men vi har aldrig kommit till tals om själva finansieringsfrågan. Det är egentligen uppenbart att man inte vill göra någonting i den frågan, och då söker man efter möjligheter att fortsättningsvis motivera ett nej.
Herr talman! Vi skall akta oss för att blåsa upp denna fråga. Man säger t.ex. när det gäller regionstyrelsernas sammansättning att laddningen skulle vara riktad åt ett bestämt håll. Låt oss konstatera att enligt det förslag som lagts fram kommer löntagarorganisationerna att i regionstyrelserna ha tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Det är ingen liten representation. Det går inte riktigt ihop när man ena stunden talar om en eventuell framtida drastisk minskning — man utesluter inte en sådan — och i andra andetaget säger att vi inte är beredda att göra ett dugg för löntagarrepresentationen. Får vi en minskning till hälften, då undrar man vad som skulle hända om löntagarorganisationerna skall ha sex representanter. Hur mycket utrymme blir då kvar för politiker och för verksamhetsföreträdare? Någon majoritet blir det förvisso inte för dem, utan det blir en majoritet för löntagarorganisationernas representanter. Men de får med det här förslaget en rimlig representation i regionstyrelserna, och det är det väsentliga. Det finns även på den fackliga sidan de som tycker att förslaget innebär en rimlig avvägning, men meningarna går på vissa håll isär liksom de gjorde också bland remissinstanserna. Till Karl-Erik Häll: Jag har stor respekt för Karl-Erik Hälls engagemang när det gäller kontakterna mellan högskolan i Luleå och näringslivet i regionen. Men vad saken nu gäller är att ta ställning till det socialdemokratiska förslaget om att anvisa ytterligare 3 milj.kr. under högskoleanslaget. Det är det förslag vi haft att ta ställning till i utskottet. Vi tycker inte att det är riktigt att man via högskoleanslaget skall bidra till att lösa sysselsättningsproblemen för de nyutexaminerade civilingenjörerna och stödja företagens utvecklingssträvanden. Det är enligt vår mening en felaktig väg att gå. Som jag sade i mitt förra inlägg kan man med fog hävda att man även på andra håll i landet har samma intresse av ett stöd den vägen som man kan ha i Norrbotten. Det är lätt för Karl-Erik Häll som har sina rötter där uppe att tala för att man skall tillgodose Norrbotten på det här sättet, men det är litet svårare för oss andra som hör hemma i andra delar av landet.
Herr talman! Jag har inte sagt att man skall göra någon framtida drastisk ändring av regionstyrelsernas sammansättning och storlek. Det enda jag har sagt är att när ni nu lägger fram ett förslag om en ändring. som ni motiverar med att ni tycker det är för många i regionstyrelserna — det är ju ni som säger att det är för många, vi har inte sagt det — så varför minskar ni dem då bara med tre representanter? Lev upp till den stolta deklarationen om att det är för många representanter genom att ta bort så många att det blir någon effekt av det! Det är ju ni som vill minska antalet representanter i regionstyrelserna. Vi har inte lagt fram det här förslaget. Sedan vill jag bara konstatera, trots det som Jörgen Ullenhag sade, att de stora löntagarorganisationerna LO och TCO definitivt är emot detta. Vissa mindre grupper är för den här ändringen och tycker att den är bra, men när man talar om den fackliga rörelsen kan man ju inte bara räkna antalet organisationer, utan man måste ändå ta hänsyn till hur tunga de är. LO plus TCO måste väl trots allt — för att uttrycka sig mycket försiktigt — sägas väga åtskilligt tyngre än ULF, Universitetslärarförbundet.
Herr talman! Vi hari stort sett tröskat igenom de argument som finns. men jag vill ändå ställa två mycket konkreta och raka frågor till Lars Gustafsson: För det första: Utesluter ni från socialdemokratiskt håll att det även för er del i en framtid kan bli aktuellt att överväga en drastisk minskning av regionsstyrelserna? Jag tolkade det som sades tidigare som att man inte hade stängt dörren för detta utan i stället byggde upp argumentationen på att det var för tidigt att nu göra en sådan förändring. För det andra: Utesluter ni möjligheten att någon gång i framtiden pröva om inte en representation med sex löntagarrepresentanter och sex suppleanter är för stor och om det kanske vore rimligt med en halvering?